Prot. 1988/89:59 Herr talman! Får jag börja med att hålla med statsministern på en punkt. — 1februari 1989 Jag tror också att jag kommer att bli besviken på finansministern. Jag tror inte att det kommer att bli så förfärligt mycket av de vackra orden som vi nu hört från finansdepartementet om att man skall förändra den offentliga sektorn, försöka göra om skattesystemet och liberalisera mycket. På den punkten ger jag statsministern rätt. Det är alldeles obestridligt att man med dessa ord till stora delar har accepterat en problembeskrivning som vi moderater, bl.a., har fört fram under 80-talet. Jag tror inte att socialdemokraterna har förmågan eller kraften att lösa de problem i det svenska samhället som är ett resultat av den socialdemokratiska politiken själv. De problem som vi nu brottas med, men som statsministern gled över ganska flyktigt, dvs. sjukvården, barnomsorgen, äldreomsorgen, skolan, det ena offentliga trygghetssystemet efter det andra, är inte främst ett resultat av brist på pengar. Det finns mycket pengar. Det har aldrig funnits så mycket pengar och personal i dessa stora system som det finns i dag. Ändå tilltar krisen! Det är en felaktig uppbyggnad, en felaktig monopolmodell, en felaktig centralisering, som är ett resultat av en felaktig socialdemokratisk politik. Nu finns en gryende sjukdomsinsikt, men jag håller med om att man inte kommer att klara av att föra denna förändring till den fulländning som den måste föras till. Sysselsättningen är inte ett problem i Sverige i dag. Det skall vi vara mycket tacksamma för. Statsministern sade något om detta, och jag vill bemöta det. Om vi tittar på Sverige sedan mitten av 70-talet, finner vi att det var vi, borgerliga regeringar, som höll fronten mot massarbetslösheten under de år då den internationella konjunkturen dök ner. Sedan 1982 har socialdemokaterna hållit ställningarna under en period av uppåtgående internationell konjunktur. Det har varit bra. Men som en prestation är det inte mycket att slå sig för bröstet med. Att hålla linjen mot arbetslösheten under de år då massarbetslösheten gjorde sig bred i stora delar av världen var en kostsam uppgift. Visst är statsskulden stor. Det betalas många räntor på den. Men glöm inte att statsskulden har ökat mycket snabbare under de socialdemokratiska åren sedan 1982. Ingvar Carlsson, klaga gärna på statsskuldräntorna. Huvuddelen av dessa räntor är räntor på gamla socialdemokratiska skulder — alls inte borgerliga. Det finns matematik som visar detta. Europa är en viktig fråga. Jag har hoppats, och jag har talat om detta länge, att vi skall stå fast vid den kompromiss — det var en kompromiss — som vi träffade i riksdagen i maj förra året. Jag har haft en del duster med statsministern om detta tidigare, och jag tycker att vi har funnit en balanspunkt som verkar fungera någorlunda —- även om jag kanske noterar ett och annat från regeringskansliet som jag tycker står i strid mot detta. Det är min förhoppning att vi från olika utgångspunkter och med de olika ambitionsnivåer vi har skall stå fast vid denna kompromiss. Jag citerade Anna Lindh när det gällde självförtroendet inom socialdemokratin. Jag tror att hon vet vad hon talar om. Jag skulle kunna citera många andra som ger samma budskap. I denna tid av socialismens kris står även svensk socialdemokrati tämligen idélös. Den försvarar det bestående. 29 Den kan vara riktig och bra på sitt sätt, men så mycket mera verkar den faktiskt inte att förmå just nu. Jag vill kort kommentera Lennart Bodström, som statsministern själv tog upp. Det är bra, eftersom det är en viktigt principfråga vi berör där. Det finns inte en kotte i detta land som tror att regeringen utnämnt Lennart Bodström till ambassadör i Oslo för att han var den mest kompetente sökande till posten. Inte en kotte i detta land tror det! Offentlig makt är något som är givet av folket för att förvaltas med omdöme och med oväld och med hänsyn till rättsstatens principer. I detta ligger att offentliga ämbeten skall tillsättas efter kompetens och kvalitet. Vi har haft anledning att ha allvarliga invändningar mot socialdemokratisk utnämningspolitik förr. När man använder höga offentliga ämbeten för att få reträttplatser åt den socialdemokratiska rörelsens guldpensionärer, rör det sig om ett missbruk av den offentliga makten. Det finns anledning att reagera skarpt mot sådant, i detta fall liksom i andra fall. Tillsätt människor efter kompetens, inte efter behov av att pensionera dem som har gjort insatser för rörelsen.

Herr talman! Lars Werner skryter med att han låter som Bengt Westerberg. Då har Lars Werner inte hört Bengt Westerberg — i alla fall inte i dag. Bengt Westerberg låter nämligen inte alls i dag. Men även de dagar som Bengt Westerberg har sin röst i behåll har Lars Werner lyssnat ganska splittrat, kanske inte alls, på vad Bengt Westerberg som folkpartiets ordförande har sagt. Den demokratisering inom den offentliga sektorn som Lars Werner kan tänka sig innebär att landstingen köper sitt kaffebröd från Gillebagaren. Det är nog bra att landstingen sprider sina inköp, men för oss är det inte en tillräcklig demokratisering av den offentliga sektorn. I det fallet har man säkert upptäckt att bullarna inte automatiskt blir bättre därför att någon offentliganställd bakar dem, och för den delen inte heller sämre. För oss är det inte fråga om en demokratisering. Det är heller ingen tillräcklig förnyelse av den offentliga sektorn att de offentliga instanserna sprider sina inköp. Det är medborgarna och individerna som står i centrum för vårt intresse. Varför skall inte också den enskilde få välja vad som är viktigt för honom eller henne? För mig är det inte, så lanthandlarson jag är, särskilt noga om jag köper mina bullar på Konsum eller ICA. Det viktiga är att jag får en bra produkt. På samma sätt förhåller det sig när jag har försökt få barnomsorg till mina barn. Det viktiga är inte om det är ett kommunalt dagis eller ett enskilt drivet dagis, utan att det är en bra barnomsorg. Det är här skiljelinjen går. Lars Werner vill fortsätta att bestämma vad som är bra för medborgarna. Han är därvid säkert en sann socialist. Det är väl också därför han applåderar den artikel som Sten Andersson har skrivit i tidningen Arbetet. I artikeln varnar han sitt eget parti för att överge den gamla invanda socialdemokratiska politiken. Det pågår, kan man förstå, en ideologisk fejd på denna punkt inom socialdemokratin. Utbudsekonomerna och reformatörerna runt finansminis tern stöter på motstånd från ortodoxa kretsar. Nu senast är det alltså den Prot. 1988/89:59 gamle partistrategen och lordsigillbevararen Sten Andersson som har ryckt 1 februari 1989 ut för att ställa kyrkan mitt i byn. Han varnar för att partiet drivs bort från den sanna socialdemokratiska fållan. Därvid använder han sig av ett gammalt knep, nämligen att komma åt sin motståndare, som nog egentligen är finansministern, med att gräla på andra, nämligen oss i andra partier. Jag skulle vilja be statsministern, som jag närmast debatterar med, att hälsa utrikesministern att han gärna får lämna oss i andra partier utanför i den diskussionen. Åtminstone gäller det oss i folkpartiet. Jag skulle inte ta upp dessa pikanterier alls, om det inte var så att Sten Andersson sprider ett falskt påstående i sin artikel. Han säger nämligen att liberaler och de konservativa vill urholka den generella välfärden. Med generell välfärd menas barnbidrag, pensioner och ett socialförsäkringssystem som omfattar alla. De konservativa får tala för sig själva, men liberaler har i mer än 100 år stridit just för den generella välfärdspolitiken. Om pensioner och arbetarskydd motionerade liberaler här i riksdagen, innan det fanns några socialdemokrater som kunde ta upp dessa frågor. Det var på liberalt initiativ och beslut som den allmänna folkpensionen infördes. För ett socialförsäkringssystem som omfattar alla slåss vi alltjämt. Att påstå annat är ren oförskämdhet. Det kan för övrigt statsministern också hälsa utrikesministern när denne nu gästar Sverige! Alla skall bidra med finansieringen, och alla skall ha rätt att få del av förmånerna. Det är den generella välfärdspolitikens tanke och uppgift. Men medborgarna skall ha rätt att själva bestämma var de vill få denna service och omsorg utförd. Att få välja läkare och dagis är enligt vår mening en medborgerlig rättighet. Det är på denna sista punkt som dogmatismen dröjer kvar inom socialdemokratin. Man vill vara medborgarnas förmyndare. Liberalismen är individens försvarare, de individuella rättigheternas beskyddare. Det är där skillnaden alltjämt går mellan doktrinär socialism och socialliberalism. Jag hörde till min glädje att statsministern avser att svara på de frågor som jag ställt om skolan. Jag ser fram emot det. Får jag också be honom besvara de frågor som jag ställde om den framtida skattepolitiken. Kan vi lita på att regeringen menar allvar med talet om kraftigt sänkta marginalskatter och en skattereform som inte leder till höjt skattetryck?

Herr talman! Jag välkomnar verkligen den debatt som Ingvar Carlsson tydligen är beredd att ta upp. Låt mig återkomma till detta. Först skall jag beröra en fråga som till stor del saknas i budgetpropositionen, trots att alla är överens om att det är en av de stora livsavgörande frågorna för framtiden. Det handlar om situationen för våra äldre och för alla vårdbehövande. Det är inte riktigt bra att stora delar av den samlade offentliga ekonomin skjuts upp. I detta fall beror det mycket på relationerna med kommunerna, och den saken skall behandlas i kompletteringspropositionen i april-maj. Personalomsättningen i den sociala hemtjänsten, främst i storstäderna, är ca 35 96 per år. I landet i dess helhet är den 25 96 per år. Det är skrämmande höga siffror. 31 Nu står vi på nytt inför en avtalsrörelse med viktiga ställningstaganden. De kommer att avgöra vilka möjligheter vi har att klara situationen för framtiden. Vi måste helt enkelt ge personalen i vården en chans att göra sitt jobb. Många ålderdomshem har försvunnit, och socialtjänsten, hemsjukvården, servicehusen och de återstående ålderdomshemmen har svårt att ta emot färdigbehandlade patienter från sjukhusen. Också där är problemen allvarliga, vilket har kommit till tydligt uttryck i den föreslagna flyttningen av sjuka från Huddinge till Sollefteå. Dessa problem kan emellertid inte lösas genom en administrativ reform. Det krävs faktiska och politiska krafttag i äldreomsorgen. Krafterna måste främst sättas in på att klara socialtjänsten och hemsjukvården så att dessa fungerar bra. Därvid är den nedrustning av ålderdomshemmen som pågått under lång tid en klar belastning. Vi har också problem med det oklara ansvaret i gruppboendet för våra senildementa eller glömda äldre. Också den frågan måste vi ta itu med här i riksdagen. Staten ger som bekant bidrag till kommunernas socialtjänst. Centern föreslår att också landstingen går in med ett 35-procentigt bidrag till kommunernas socialtjänst och hemsjukvård. Då kan kommunerna direkt och kraftfullt arbeta för en bättre socialtjänst och hemsjukvård. Vi föreslår också att kommunerna tar på sig hela ansvaret för byggande av och omsorg i gruppbostäder för glömda. Vårt förslag är att 500 milj.kr. årligen avsätts för att snabbt få igång denna viktiga äldreomsorg. Det skall ske inom ramen för den kommunala skatteutjämningen. I takt med att socialtjänsten och hemsjukvården blir bättre och i takt med att gruppbostäder byggs för våra glömda räknar vi med att trycket på sjukhemmen kommer att minska. Färdigbehandlade patienter på sjukhusen skall kunna tas emot i hem eller i gemensamhetsboende. Vi skulle därmed helt enkelt få en bättre äldreomsorg och samtidigt en bättre sjukvård. Vi anklagas ofta för att inte ta ett ekonomiskt ansvar. Jag vill erinra om den sjukvårdsdebatt som fördes här i riksdagen i april förra året. På centerpartiets vägnar talade jag om att vi ställer upp på att finansiera också detta område som för oss är prioriterat. Det är också ett område där vi aldrig kan smita från ansvaret. Vi måste, om så behövs, vara beredda att ta till skatteeller avgiftshöjningar. Jag nämnde miljöavgifterna, som är direkt kopplade till hälsan, och jag nämnde alkoholoch tobaksskatter. Vi följer upp detta i vårt budgetalternativ i år.

Jag är övertygad om att Ingvar Carlsson minns och vet mer än han säger. Ibland är det litet trist att partinitet förmår honom att framföra en verklighetsfrämmande historik. Det gjorde han nämligen i sitt inledande inlägg, och jag vill gärna ta upp det här. För Ingvar Carlsson är perioden 1976-1982, de borgerliga åren, en period som bara inneburit skulder och ränteutgifter. Själva har socialdemokraterna bedrivit krispolitik, som det heter. Man har ingen skuld till kostnadsexpansionen 1975-1976 eller till det 70-procentiga oljeberoende som fanns 1976. Glömd är skillnaden mellan högoch lågkonjunktur, och glömt är också det som har hänt efteråt: oljeprissänkningarna efter 1982, dollarkurssänkningarna efter 1982. Och glömda är de egna överbuden 1976-1982. Jag tycker att den grunden bör finnas i första hand, innan man anklagar andra för att inte hålla balansen mellan debet och kredit.

Herr talman! Debatten om avstjälpningsplatser som försiggår mellan statsministern och företrädare för det största borgerliga partiet verkar att vara den enda miljödebatt som de kostar på sig här i kammaren. Debatten om huruvida bullarna skall bakas i statens regi eller på Konsum eller i Skogaholm verkar att vara den enda livsmedelsdebatt som de gamla partierna är intresserade av. Jag skall börja med att ta upp litet grand av det som statsministern inledde med. Han sade så här: Ett renodlat kapitalistiskt system löser inte problemen, lika litet som det kommunistiska. Men vad är det som statsministern vill harmonisera med när det gäller EG? Jo, han beskrev EG-länderna-— eller var det andra länder han beskrev? — så här: stora sociala klyftor, förslumning, arbetslöshet, valdeltagandet sjunker, nyliberalismens oförmåga. Detta skall socialdemokraterna harmonisera sig med. Är det verkligen arbetarrörelsens nya politik? I sådant fall förstår jag om Sten Andersson är orolig. Carl Bildt angrep oss också i sitt inledningsanförande när han talade om att miljöpartiet är emot handel över gränserna och att det var därför vi skulle vara emot EG-underkastelsen. Nej, det är inte därför vi är emot EG underkastelsen, utan det är därför att vi anser att vi skall ha kvar självbestämmandet i den här kammaren över skatter, över lagar, över miljöskydd, över arbetsmiljöskydd. Det innebär inte att vi anser att allting är bättre här än i EG, men vi vill ha kvar självbestämmandet och rätten att beskatta oss själva. Dessutom skall jag upplysa Carl Bildt om att vi stöder frihandelsavtalet med EG, vilket jag har talat om för honom åtskilliga gånger. Vi tycker också om öppna gränser för människorna. Det vi inte stöder — och det borde inte heller arbetarrörelsen göra — är att bankerna och kapitalet skall få en fri marknad i den s.k. inre marknaden. Herr talman! Den 4 maj beslöts i denna kammare att Sverige skall underkasta sig EG, inte bli medlem och därmed få inflytande, utan att harmonisera, dvs. underkasta sig EG:s regler utan att samtidigt få reellt inflytande. Den 4 maj fattades alltså ett beslut som innebär att Sverige skall bli en släppråm utan motor och utan styråra. Det måste vara ett ganska unikt principbeslut i Sveriges riksdag! S.k. harmonisering skall ske beträffande allt utom utrikesoch säkerhetspolitik, hävdades det då. När vi nu här i kammaren har tvingat upp regeringen och dess olika statsråd i talarstolen vid olika debatter om praktisk EG-harmonisering faller en del av dessa påståenden. Sålunda har handelsminister Gradin sagt att försämringar till följd av harmoniseringsarbetet inte får ske beträffande miljöskyddet, arbetsmiljön, socialpolitiken, konsumentskyddet och jämställdheten. Undra på att Carl Bildt är orolig! Det förstår jag. Birgitta Dahl har minsann tillagt att harmoniseringen inte skall gälla batterier. Vad finns då kvar att harmonisera? Antingen står det ena statsrådet efter det andra och blåljuger här i kammaren eller så avser regeringen inte att den svenska lagstiftningen skall harmoniseras. Den kanske inte inser vad harmonisering innebär. En harmonisering utan att vissa delar av miljöskyddet, arbetsmiljön, socialpolitiken, konsumentskyddet och arbetsrätten försämras är omöjlig. Det ligger ju i själva grundidén med harmonisering! Vad är då EG? Vart syftar den inre marknaden? Såväl LO som industriförbundet talar numera varmt om den. EG-kommissionens ordförande Jacques Delors har gett besked. EG är mycket mer än en inre marknad. Det är ett gränsfritt ekonomiskt och socialt område på väg att bli en politisk union med närmare samarbete inom utrikespolitik och säkerhetspolitik. Hit vill moderaterna ha oss, och folkpartiet och socialdemokraterna försöker få oss dit bakvägen. Förbundskansler Helmut Kohl hävdar att målet är en europeisk union som inkluderar såväl en ekonomisk som en militär union med en egen valuta och egen centralbank. Helmut Schmidt säger att den inre marknaden måste syfta till enhetlig valuta, enhetlig armé och kraftigare röst i världens affärer. Detta är EG -— en politisk union! Vi har nog av unioner! Vi har nog av att folk inte har egen självbestämmanderätt. Vi kan se de baltiska staterna i öster som ett exempel på detta. Självfallet går det inte att förena svensk neutralitetspolitik med ett gigantiskt experiment med en harmonisering eller medlemskap i EG. Miljöpartiet de gröna kan inte heller acceptera att nya fästningar och murar byggs. Vi kan inte acceptera en västeuropeisk fästning som skyddar de rika från de fattigas berättigade krav på en solidarisk världsordning. Vi kan aldrig stödja detta! Europa är mycket mer än EG! Världen är mycket mer än EG! Carl Bildt har också fått en almanacka från riksdagen. I den finns en karta. På s. 4 och 5 finns kartan över Europa. Europa är mycket mer än EG. Det sträcker sig från Nordatlanten till Uralbergen, från Ishavet till Medelhavet. Det är Europa! Sverige kan inte närma sig Europa! Vi är en del av Europa och vi är en del av världen.

Herr talman! Birger Schlaug fortsätter att undervisa oss övriga om Sverige, världen och Europa. Om jag i någon mån skulle använda samma tonläge tillbaka, skulle jag säga att miljöpartiet tyvärr lever under två stora illusioner. Den första är att Sverige kan isolera sig från omvärlden. Fråga alla anställda inom exportindustrin hur det skulle gå om vi skulle tillämpa miljöpartiets principer för vår handelsoch utrikespolitik! Fråga alla anställda inom den gemensamma sektorn, som är beroende av att exportindustrin fungerar för att deras arbetsplatser och deras verksamhet skall vara trygga i framtiden, vad de anser! Den andra illusionen är att miljöpartiet tror att man löser alla problem bara genom att stoppa tillväxten. Visst kan vi diskutera tillväxten i framtiden mera konkret och mera kritiskt. Men se på de länder som icke har tillväxt och har dålig ekonomi! Där har vi de verkligt stora miljöproblemen i världen. Man behöver inte åka särskilt långt för att upptäcka de länderna. Vi socialdemokrater kommer icke att medverka till en sådan utveckling. Lars Werner använde en stor del av sin tid till att attackera Anna-Greta Leijon, som inte har möjlighet att nu delta i diskussionen. Det förfarandet tycker jag, uppriktigt sagt, var litet märkligt. Jag hoppas kunna återkomma till en del av de övriga synpunkter som han hade. Som vanligt gör kommunisterna det väldigt lätt för sig. I alla avtalsrörelser stöder de löntagarnas maximibud. Sedan anser de att regeringen skall skaffa fram pengar till hela den offentliga verksamheten — återigen i maximiomfattning. Sedan får vi inte vidta en rad åtgärder som skall finansiera denna verksamhet! Så kan det parti agera som inte ett ögonblick har en tanke på att själv ta regeringsansvar! Till folkpartiet och Ingemar Eliasson vill jag säga följande. I valrörelsen uttalade jag att säkraste sättet att värna om socialliberalismen är att rösta på socialdemokraterna. Om socialdemokraterna skulle vinna valet kommer folkpartiet automatiskt att gå åt vänster och närma sig socialliberalismen. Vad är det som har skett efter valet? Jo, folkpartiet har gett upp tanken på att försämra delpensionen. De föreslår inte längre en sänkning av grundavdraget och därmed en höjning av de lågavlönades skatter. Avdraget för fackföreningsavgifter skall bestå, och aktiemomsen skall inte slopas. Det är utmärkt. Jag tycker att detta är positivt. Ingemar Eliasson går litet långt när han säger att folkpartiet alltid har varit för den generella välfärdspolitiken. Får jag erinra Ingemar Eliasson om folkpartiets mycket hårda kamp mot ATP, som ju är en av våra stora generella reformer. Konkret till skoldebatten. Vilken var utgångspunkten som de borgerliga partierna vill komma ifrån? Jo, att denna riksdag med deras röster hade fastlagt ett utgiftstak också för skolan. Detta utgiftstak innebar 167 milj.kr. mindre till grundskolan. Detta beslut, som folkpartiet, moderaterna och centern stod bakom, uppfyllde vi. Sedan hände det som så många gånger händer med borgerliga partier: när kvällstidningarna satte i gång sin Prot. 1988/89:59 opinionsbildning blev de skraja och gick ifrån sitt beslut. Uppriktigt sagt: Just 1 februari 1989 denna brist på politiskt mod och handling gör att de borgerliga partierna har fått sitta så länge i opposition. Möjligen kan man vinna något för stunden med ett sådant handlande, men de borgerliga partierna har inte den tåga som är nödvändig om de skall leda ett land. Det är en viktig lärdom. Fortfarande har de borgerliga partierna inte tågan att stå emot när massmedierna sätter i gång en kampanj. Dessa 167 milj.kr. —i en skolbudget om 40 000 milj.kr. — kan ju rimligen inte ha någon större effekt i verkligheten. Därför vill jag säga följande också till Olof Johansson, som påstod att man har sparat 2,5 — 3 miljarder kronor sedan 1982. Den besparingen sammanhänger ju med att elevantalet har minskat med 150 000. Menar verkligen Olof Johansson att ett minskat elevantal om 150 000 inte skall ha någon effekt på skolområdet? På alla andra områden — vare sig det rör privat eller offentlig verksamhet — skulle detta vara en självklarhet. Däremot har anslagen per elev ökat mycket kraftigt. Lärarkostnaden per elev var 1985 90 beräknas lärarkostnaden bli 19 000 kr., alltså även med sänkningen av utgiftstaket. Lärartätheten har på tio år ökat med 10 96. 1982 gick det 13 elever per lärare, i dag går det 11. Får jag så, med hänsyn till den kritik som har riktats mot mig personligen, säga att jag på den socialdemokratiska partikongressen har talat som partiordförande, alltså även för våra kommunalmän. Där uttalade jag att vi skall satsa på läromedel, på skolbyggnader och på skolmåltider. Konkret innebar det att kommunernas satsningar på läromedel mellan 1987 och 1988 ökade med 80 milj.kr. eller 11 96. I vissa kommuner har man redan första året gjort upp till 50-procentiga ökningar på läromedlen. Också när det gäller skollokalerna har det redan det första året skett mycket kraftiga ökningar. För att ytterligare säkerställa läromedlen lägger regeringen fram en proposition där kommunen åläggs ett ansvar för att se till att barnen skall ha vissa läromedel som gåva. Återigen ser vi detta försök att med hjälp av de 167 miljonerna dribbla bort dessa viktiga åtgärder, som nu vidtas ute i kommunerna — mycket tack vare socialdemokratiska kommunalmän, som tog mitt anförande och vår diskussion på den socialdemokratiska partikongressen på allvar! Sedan några ord till Ingemar Eliasson om skatten. Vi kommer att driva arbetet vidare på en skattereform. Det som oroar mig i dag är att de tre borgerliga partierna, som har talat så mycket om behovet av en skattereform, uppenbarligen inte vill vara med om någon finansiering av den. Om ni skall låna till den framtida skattereformen, då är loppet kört. Vi kommer för vår del att se till att de skattereformer som vi genomför skall vila på stabil grund, annars blir det ingen glädje med skattesänkningar och skattereformer. Till Carl Bildt skulle jag vilja säga att arbetslösheten fördubblades de två sista borgerliga åren. Under de socialdemokratiska åren har vi mer än halverat arbetslösheten. Statsskuldräntorna är en effekt av den borgerliga ekonomiska politiken. Det är klart att vi icke på ett år kunde ta ned budgetunderskottet från 90 miljarder till noll, men för att få det att framstå som socialdemokratins 37 ansvar räknar Carl Bildt de år då vi pressade ned underskottet till noll, vilket vi nu har. Självfallet var detta de borgerligas ansvar. Detta visar hur svag moderaternas position är i denna fråga. Carl Bildt, man skall inte kräva från denna talarstol att andra skall uttrycka sig verserat, när man själv ett par dagar innan har talat om utnämningen av Lennart Bodström som att det åstadkoms en avstjälpningsplats i Oslo. Då är man själv inte någon särskild god företrädare. Det är tyvärr inte första gången som Carl Bildt har förgiftat den politiska atmosfären här i landet. Carl Bildt åberopade Göteborg som exempel på den offentliga sektorns misslyckande. På bara två år har man faktiskt visat den utvecklingsförmågan i Göteborg att man har ökat antalet hjärtoperationer med 75 90, från 800 till 1 400. Det visar att den gemensamma sektorn har den flexibilitet som är önskvärd när det skapas nya möjligheter att ta hand om sjuka människor . Dessutom har det den grundläggande fördelen framför de system som Carl Bildt argumenterar för, att det är rättvist — att man inte först tittar i människornas plånböcker innan man avgör om en operation skall äga rum eller inte utan att sjukdomens art är det avgörande. Det är detta som är fint med svensk sjukvård!

Herr talman! Statsministern må säga vad han vill — alla vet att Lennart Bodström blivit ambassadör i Oslo för att lösa rörelsens pensionsproblem. Alla vet att detta är ett missbruk av offentlig makt. Alla vet att detta inte är första gången. Alla vet att man måste säga ifrån mot denna typ av missbruk. Så till Birger Schlaug om Europa. Han står här som isolationismens röst i kammardebatten. Det handlar om att riva gränser och bygga upp samarbete, i Västeuropa och i Östeuropa. Vi skall riva handelshindren på precis samma sätt som vi skall riva Berlinmuren. Vi skall bygga upp ett samarbete i miljöfrågor, utbildningsfrågor, kulturfrågor och handelsfrågor. Nationalismens och isolationismens tid är förbi. Vi kan inte få en friare och fredligare värld om vi inte är beredda att fullt ut, så långt vi kan med hänsyn till neutraliteten, delta i det europeiska samarbetet. Om skolan och de s.k. cashlimits: Vi moderater ändrar inte vår skolpolitik bara därför att socialdemokraterna valsar runt om sina utgiftstak. Vi har samma syn: det är inte pengarna som är skolans problem utan det sätt på vilket man använder pengarna. Därför har vi föreslagit att man inom samma utgiftsnivå skall fördela om från byråkrati, administration och kringaktiviteter till det som är viktigt i skolan, nämligen utbildningen. Det är faktiskt utbildning med kvalitet som skolan är till för! Det har vi föreslagit förr, och det upprepar vi i år. Det ligger inom samma ekonomiska ram som regeringens förslag; på just den punkten är vi faktiskt eniga. Vi tänker inte låna till att sänka skatten, men vi tänker heller inte medverka till att man höjer andra skatter lika mycket eller mer för att sänka en viss skatt. Vi skall arbeta och spara till den sänkning av skattetrycket som är nödvändig. Så till den offentliga välfärden. Systemen fungerar inte. De måste förändras. I dag är det faktiskt så, Ingvar Carlsson, att står man i kön av hjärtsjuka och får besked att kön är för lång, tvingas man ofta låna på villan, Prot. 1988/89:59 | sälja båten eller låna av familjen för att skaffa sig den operation som är 1februari 1989 absolut nödvändig. Det är ju i dag som plånboken gäller, på grund av | systemet! Det är i ert system med köer, monopol och centralisering som plånboken ofta är den enda utvägen för människor som känner desperation. Det är så det är, men så borde det inte få vara i ett välfärdssamhälle. Det borde vi ändra på, och det är väl eländigt att socialdemokraterna skall vara emot att ändra på detta system!

Herr talman! Ett ord till om bullarna och kaffebrödet. Det var faktiskt Lars Werner som tyckte att det är demokratisering när landstingen gör sina inköp av kaffebröd hos en privat bagare. För mig är det inte tillräckligt. När jag kräver att också den enskilde skall få välja dagis och läkare, kallar Lars Werner det för ”krämarfasoner”. Vad är det för en syn på den enskildes rätt att få välja också i viktiga frågor? Jag tycker att det är en medborgerlig rättighet att både få känna trygghet, veta att det finns resurser för min vård och omsorg, och själv få avgöra vart jag vill vända mig för att få denna utförd. Lars Werner tycker att han i upphöjt majestät skall bestämma detta för medborgarna. Vi har en annan syn, och en annan tilltro till medborgarna. Den inställning som Lars Werner har kallar jag för förmynderi — och det är väl sådan kommunismen alltid har varit. Det enda exempel som statsministern hittar när han skall ifrågasätta folkpartiets och liberalismens syn på den generella välfärdspolitiken är, som det heter, ”kampen mot ATP”. Denna myt odlas och drivs vidare. Vad folkpartiet krävde då var en lagstadgad rätt till tilläggspension som omfattade alla — alltså en generell välfärdspolitik. Om man valt vårt finansieringssystem, hade pensionsförsäkringen och tilläggsförsäkringen i dag varit stabilare pensionssystem än vad de för närvarande är. Vad är det för underlig brist på generositet, Ingvar Carlsson, att inte vilja erkänna detta, och vad är det för underlig önskan att förfalska historieskrivningen? Så skolan. Det tal som Ingvar Carlsson höll på partikongressen var riktat till kommunalmännen, inte till den egna regeringen. Det är så det skall förstås att man i budgetpropositionen lägger fram förslag om besparingar. Men talet skapade ju förväntningar på alla håll. Offret för den storm som bröt ut är naturligtvis regeringen själv. Vi sitter i opposition, säger statsministern, för att vi inte ville vara med på besparingen. Hur skall det nu gå för socialdemokratin? Ni är ju också emot den här besparingen. Eller är det bara Feldt som är emot den? Är det Feldts tur att nu gå i opposition? Nej, ni upptäckte naturligtvis så småningom att det var ett omöjligt förslag. Också staten skall satsa på skolan - det kan inte bara gälla kommunerna - om vi skall få en bättre ordning, en bättre skola. Detta är lärare och elever värda.

Herr talman! Jag ska gärna ta upp skoldebatten - den har vi väntat på länge. Det är klart att när man skapar förväntningar inför ett val och dessa 39 förväntningar sedan visar sig inte ha något värde, inte ha någon innebörd, möter man en reaktion. Det är precis det som har hänt. Jag tycker att Ingvar Carlsson glömmer bort väsentliga delar av historien. Vi har i fyra år, som jag sade i inledningsanförandet, föreslagit att skolan skall få mer resurser. Detta gjorde vi för att undvika det som socialdemokraterna i stället har åstadkommit. Årligen har man nämligen gjort besparingar - utöver vad som motsvaras av minskningen av antalet elever — på 300, 400 eller 500 milj.kr. Det är klart att färre elever leder till en dyrare skolorganisation, om man inte helt skall utarma glesbygden på skolor eller slå ihop skolor i ännu större utsträckning än man har gjort. Regeringen har dessutom i den budgetproposition som framlades 1986 lovat att ingen elev skall behöva gå i en klass som omfattar mer än 30 elever - det s.k. delningstalet. I dag går över 30 0000 elever i klasser som är större än så. Självklart är det många som går i klasser med mindre elevantal, men det försvarar inte misslyckandet. Vi borde ha råd att satsa på den viktigaste investeringen över huvud taget för framtiden, nämligen att våra ungdomar, våra barn får bra förutsättningar i livet. Det skapar dessutom konkurrenskraft för samhället, och det är vad kunskapssatningen måste innebära. Detta har man i stor utsträckning insett ute i Europa, och det borde vi också kunna inse. Sedan skall jag gärna gå in även på Europafrågan i sammanhanget. Jag konstaterar bara att Ingvar Carlsson tar till när han säger att vi för vår del inte skulle stå bakom det riksdagsbeslut som fattades förra året. Vi har i vår motion sagt att det gör vi. Men avsikten med det riksdagsbeslutet var självklart inte att dölja motsättningar, utan avsikten var att redovisa vår traditionella syn på hur Sverige och vi politiker inom de olika partierna bör uppträda när vi skall förhandla med omvärlden. Så uppträdde vi när Östersjön skulle delas, så har vi ofta uppträtt i försvarsfrågan etc., och det är viktigt att fullfölja denna linje. Däremot har vi hela tiden sagt att den svenska neutralitetspolitiken är inte förenlig med ett medlemskap i EG. Det är ingen ny position. Avsikten var att skapa en förhandlingsplattform i syfte att undvika diskriminering. Jag skall gärna återkomma med direktiv till Oslomötet som statsministrarna skall ha. Det finns i dag mycket starka skäl för EFTA:s medlemsländer att samordna sin förhandlingsuppläggning i förhållande till EG, och de måste skärpa organisationen och ge den ökade resurser.

Herr talman! Avstjälpningsdebatten fortsätter. Jag tycker att Carl Bildts ordval om avstjälpningsplats är lika dåligt som den socialdemokratiska trojkans ordval i Vasaparken, när man talade om felprogrammerade hjärnor osv., så det jämnar väl ut sig. Dessutom är ju Westerbergs hjärna inte så mycket mer felprogrammerad enligt ert ordval än Kjell-Olof Feldts hjärna i dag, åtminstone när det gäller fördelningspolitik. Det är väl uppenbart att socialdemokraterna svikit i skolfrågorna, och en enig opposition har ju också tvingat er tillbaka. Det är väldigt bra. För att komma till rätta med vården, kulturen och skolan gäller det att göra skatter och avgifter på arbete lägre. Det är ju detta det handlar om. Varför skall vård, skola och kultur beskattas så fruktansvärt hårt? Sänk arbetsgivaravgifterna! Det gynnar de här mänskliga sektorerna i samhället och missgynnar den eviga prylkonsumtionen. Så till EG-debatten litet kort. Carl Bildt och Ingemar Eliasson och Ingvar Carlsson vill inte gärna svara på de här litet obehagliga frågorna. I stället smyger man i buskarna. EG-kommissionens ordförande har sagt att det är en politisk union man eftersträvar, närmare samarbete inom utrikespolitik och säkerhetspolitik. Helmut Kohl har sagt: Målet är militär union, egen valuta och egen centralbank. Är det verkligen detta vi skall komma in i, och tappa vårt totala självbestämmande? I sådana fall tycker jag att moderaternas linje iden här frågan är rimlig. De kräveri stort sett i alla fall mellan raderna -— ett 4 medlemskap i EG. Det är åtminstone rakt och ärligt. Men den här harmoniseringen ger oss inte det minsta inflytande. Vi blir en släppråm utan motor och utan styråra. Det är farligt. I mitt första inlägg tog jag upp litet grand om fördelningspolitik. Jag anklagade då socialdemokraterna för en mycket orättfärdig fördelningspolitik. I stället för att i första vändan sänka skatten för höginkomsttagare vill vi sänka den för låginkomsttagare, bl.a. genom att höja grundavdraget till 31 000 kr. Man skall ju nämligen kunna leva på sin lön, som de borgerliga brukar säga. Låginkomsttagarna kan i dag inte leva på sin lön. Vi i riksdagen med höga inkomster kan leva på vår lön. Ni statsråd kan också leva på er lön. Det är låginkomsttagarna som inte kan leva på sin lön. Man skall därför sänka skatten för dem. En viktig fördelningspolitisk fråga är också utjämningen mellan kommunerna — en ordentlig skatteutjämning. Momsen skall tas bort på basmaten. Om man skall satsa på pensionärerna — det skall vi göra — skall man satsa på dem som har det sämst ställt. Det är de som har det svårt i samhället. Varför har socialdemokraterna svikit i fråga efter fråga när det gäller fördelningspolitiken? Ni sviker också när det gäller miljöpolitiken. Ännu värre är egentligen att ni sviker i fördelningspolitiken, eftersom det är er egen hjärtefråga — eller borde åtminstone vara det.

Herr talman! Carl Bildt uppfyller i alla fall talmannens förhoppningar om livlighet i talarstolen. Det ursäktar ändå inte en del av ordvalet. Jag kan bara konstatera att Carl Bildt tyvärr vidhåller sin vendetta mot Lennart Bodström. Diskussionen om sjukvården är mycket avslöjande för Carl Bildt. Vad är det som har hänt när det t.ex. gäller hjärtoperationer? Jo, genom att man har lärt sig att genomföra dessa komplicerade operationer, kan man nu klara människor som tidigare var dömda till döden. Människor som tidigare var dömda till svår invaliditet kan nu bli praktiskt taget friska. Carl Bildt utnyttjar det övergångsskede då man bygger upp denna kapacitet — för att alla skall kunna få den här möjligheten, inte bara de som har privata försäkringar — till att försöka komma åt dem som i dag arbetar inom den offentliga sjukvården och som gör fantastiska insatser. Denna sjukvård ger alla samma rätt. Det finns lediga platser även på sådana sjukhus runt om i världen, därför att det icke är, Carl Bildt, en rättighet för alla människor. Man måste nämligen först visa upp sin privata försäkring. Vi vill inte ha en sjukvård av det slaget. Carl Bildt säger att man inte skall låna till skatter. Det skall bli utomordentligt intressant att under våren få reda på hur moderaterna skall klara de minskade inkomsterna till staten. Det rör sig om 20 miljarder kronor redan för nästa budgetår. Till Ingemar Eliasson vill jag säga att hundratusentals människor icke skulle ha fått någon ATP-pension om folkpartiets system hade vunnit gehör och vunnit majoritet i riksdagen. Det är den stora skillnaden mellan de förslag som Bertil Ohlin och Tage Erlander företrädde. Vad var det som gjorde att vi inte kunde fortsätta med löneuppläggningen? Jo, det var att det hade skapats en majoritet emot utgiftstaket och därmed Prot. 1988/89:59 emot den konstruktion för förhandlingar inom den offentliga sektorn som vi — 1 februari 1989 hade tänkt oss att arbeta med. Det går självfallet inte att vidhålla det systemet och gå ut med det en gång till om det inte finns en riksdagsmajoritet för principerna, som vågar stå för dem när de skall tillämpas i praktiken. Till Olof Johansson vill jag säga att det är klart att om vi inte hade behövt betala 58 000 milj.kr. i statsskuldräntor innan vi över huvud taget började med budgetarbetet, skulle vi ha kunnat lägga på 2, 3, 4, 5 gånger så mycket medel på skolan som centern någonsin har utlovat — utan att ha klarat ut det med moderaterna, som vill göra sänkningar inom skolan. Vi hade kunnat mångdubbla anslaget till en lång rad områden. Men vi har tyvärr denna tunga börda som vi faktiskt har fått klara av, förutom att vi har fått ner budgetunderskottet och skapat balans. Jag tycker därför uppriktigt sagt att det är litet övermaga när de partier som hade regeringsansvaret i sex år och som under den tiden körde Sveriges finanser i botten nu vill framstå som om de vill göra mera för den gemensamma sektorn i olika avseenden. Om vi inte hade haft deras skuldräntor, skulle vi ha kunnat satsa mycket mer på den offentliga sektorn och på områden som vi verkligen vill stå upp för. Samtidigt hade vi kunnat sänka skatterna i ganska stor omfattning. När det gäller de stora framtidsfrågorna, skatterna, energin och miljöpolitiken — där finns en stark koppling — och EG så kan jag konstatera att de borgerliga partierna snarare har gått ytterligare isär. Det innebär ju att det bara finns en politisk kraft —i alla fall tills vidare — i denna riksdag som förmår ta ansvaret för detta lands framtid. De borgerliga partierna kan endast komma med synpunkter. Hela debatten i dag har handlat om vad socialdemokratin tycker om vår politik. Det har över huvud taget inte funnits någon självständig borgerlig politik, som jag skulle haft möjlighet att debattera. Jag har varit i den mycket märkliga situationen att jag har upplevt att jag icke har haft någon politik att debattera emot. Vi har i stället diskuterat socialdemokratins sätt att sköta Sverige. Det är i och för sig kanske det intressantaste för människorna ute i landet, eftersom de så småningom har lärt sig att det är socialdemokraterna som til syvende og sidst har ansvaret. Till sist, herr talman, några ord till Lars Werner. Det är naturligtvis lätt att vara emot den form av avtalsrörelse som vi har försökt driva under de senaste åren. Då måste man, Lars Werner, vara för någonting annat. Alternativet är att återgå till det gamla systemet, där regeringen tvingades ingripa och säga att nu har vi råd med så här mycket, och så fick avtalsverket försöka driva förhandlingarna utifrån det. Vpk var emellertid inte särskilt nöjt med den typen av regeringsinblandning heller. Det skulle vara utomordentligt intressant att föra en ideologisk debatt med Lars Werner om den situation som nu har utvecklats för de kommunistiska partierna i den här perestrojkan kring Gorbatjov. Var Lars Werner hör hemma där — till vänster eller till höger om Gorbatjov — är jag inte mannen att riktigt bedöma. Det kanske vi kan ta uppi en annan debatt.

Herr talman! Jag kan hålla med statsministern om att det skulle vara intressant att diskutera socialismen i Sovjet med Lars Werner. Jag tycker 43 dock att det är väl så fascinerande att höra socialdemokrater diskutera hur de skall ha det med socialismen inom den svenska socialdemokratin. Den diskussionen bjuder på en del fascinerande inslag. I all korthet kan jag försäkra statsministern om att vi moderater kommer att fortsätta att med all kraft reagera mot det politiska kamaraderi som ett missbruk av utnämningsmakten utgör. Om detta fortsätter att upprepas kommer reaktionen att vara stark. Jag tror också att den har en mycket stark förankring. Ingvar Carlsson säger att han under våren skall invänta hur det moderata skatteförslaget ser ut. Han behöver inte vänta tills sälgen spricker ut. Vi är faktiskt det enda riksdagsparti som under januari har lagt fram ett konkret förslag om sänkt skatt för 1990. Vi har också lagt fram förslag om hur detta skall finansieras. Det skall finansieras genom sparande och genom arbete, inte genom höjda skatter på det sätt som socialdemokraterna har diskuterat för att klara sina skatteomläggningar. I det långa loppet kommer vi inte att klara Sveriges problem om vi inte är beredda att sänka det totala skattetrycket. Att omfördela kan väl vara bra ibland, men det räcker inte. Sedan några ord om sjukvården och dess problem. I den omställning som Ingvar Carlsson talar om ligger Sverige mycket långt framme. Vi ligger mycket väl till när det gäller medicinsk forskning. Vi har skickliga läkare. Åtskilligt talade till förmån för oss. Men vi har inte klarat av detta på grund av stelheterna i systemen, på grund av de stora monopoliserade, centraliserade giganterna. Därför har köerna blivit längre i Sverige än i de flesta andra länder och markant mycket längre än i de länder som har ett allmänt sjukvårdsförsäkringssystem av den typ vi föreslår, där alla, oavsett plånbok, har rätt att fritt välja vilket sjukhus eller sjukhem eller vilken läkare man vill ha. Det är ett rättfärdigt och rättvist system. Det visar sig också att det är det som får bort de köer som i dag är en skamfläck för svensk välfärd. När de socialistiska systemen inte fungerar kommer krisen. Jag läste i Dagens Nyheter i dag en liten notis där vi kan ta del av det faktum att problemen inom den vietnamesiska sjukvården numera är så stora att myndigheterna har beslutat tillåta privatsjukhus. Detta rapporterar Hanoiradion. Dessutom är den ekonomiska krisen i landet sådan att det inte längre går att ge alla medborgare gratis vård. Nationalförsamlingen beslöt i december att införa både vårdavgifter och skolavgifter. Vi måste reformera vår ekonomi och införa rättvisa försäkringssystem, ge valfrihet, förändra för att slippa hamna i en situation där vi drabbas av de socialistiska systemens förfall.

Herr talman! Två gånger har nu statsministern skyllt alla svårigheter på skuldräntorna. De är ett bekymmer. Men då, när lånen togs, var vi överens om att det var värt att låna för att klara sysselsättningen och välfärden. Gör statsministern nu en annan bedömning? Vi gjorde det för att klara sysselsättningen. Skulle vi inte ha gjort det? Eller vad är poängen i detta ideliga gnölande om statsskuldräntorna? Debatten om EG förs så, att man får för sig att de som vill isolera Sverige från den harmoniering som pågår i Europa hävdar att vi måste uppge all vår suveränitet. Låt mig då citera ur riksdagens eget betänkande från förra Prot. 1988/89:59 våren. Utrikesutskottet uttalade följande som riksdagen ställde sig bakom: = 1februari 1989 ”Utskottet gör bedömningen att Sverige inte ens med ett mycket nära samarbete med EG kommer att behöva uppge centrala svenska värderingar eller den vidare europeiska och internationella inriktningen av vår utrikespolitik.” Detta stod socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet och centern bakom. Folkpartiet gör fortfarande samma bedömning. Det vore bra för medborgarna i vårt land om vi fullt ut kunde bli delaktiga i denna harmoniering. Den enda restriktion vi ställer upp är att vi skall kunna behålla vår alliansfria och neutrala utrikespolitik. Herr talman! Statsministern efterlyser ett besked om var vi i dag står i skattefrågan. Får jag därför säga att vi nu som tidigare vill ha en reform som innebär kraftigt sänkta marginalskatter. Ingen skall bli av med mer än hälften av en inkomstökning. Var står socialdemokraterna i den frågan i dag? Vi driver nu som tidigare kravet att vi skall ha stabila skatteskalor som inte kan smyghöjas genom inflationen. Vi vill ha ett inflationsskydd. Var står socialdemokraterna i den frågan i dag? Vi driver nu som tidigare kravet på en skattereform som innebär ett oförändrat och på sikt sänkt skattetryck. Kan socialdemokraterna säga att de står bakom den målformuleringen? När vi fått svar på dessa frågor kan vi gå vidare. Men folkpartiet kommer inte att vara med på att ta politiskt ansvar för finansieringen först, för att därefter se hur det blir med förmånssidan. Vi vill se helheten innan vi bedömer vilket nytt skattesystem, vilken skattereform vi kan vara med och ta ansvar för.

Herr talman! Nu erkänner Ingvar Carlsson att man sparat på skolan och använder statsskulden som skyddsnät. Sanningen är att ni har ställt ut löften som ni inte har infriat. Det har ni fått lida för, och det är ju inte mer än rättvist. Ni har inte prioriterat utbildningssektorn i budgetarbetet, men ni har, som sagt, ställt ut många löften. Gymnasieplats till alla under 20 år är t.ex. ett sådant löfte. Drygt 12 000 står utan plats i år. Låt mig göra en korrigering när det gäller lönetaket. Jag var med i en debatt där även Kjell-Olof Feldt deltog den 10 november 1987 som dessutom televiserades. Jag har för säkerhets skull spelat upp en del av den debatten, så jag vet att jag mycket hårt kritiserade lönetakets konstruktion i den socialdemokratiska tappningen redan från början. Vi trodde inte på den utformningen. Om dessutom inflationen rusar i väg långt utöver taket är det självklart att det instrumentet inte kan fungera. Det har inte heller underlättat avtalsrörelsen. När det gäller vad som skall hända i Oslo, när det gäller Europasamarbetet är det viktigt att ta fasta på det som har sagts under de senaste dagarna, bl.a. det som har framförts av Jacques Delors, att EG-staterna just nu inte är intresserade av fler ansökningar om medlemskap från vare sig Österrike eller något annat EFTA-land. Vi måste se till att EFTA blir ett förhandlingsdugligt organ. Om EFTA av olika skäl, t.ex. på grund av att Österrike ansöker om medlemskap i EG, skulle visa sig mindre lämpligt som samordningsoch 45 förhandlingsorgan, bör Sverige i första hand eftersträva en nordisk samordning i förhandlingar och överläggningar med EG. Med hänsyn till EG-samarbetets vikt bör ett parlamentariskt organ snarast inrättas för att från ett helhetsperspektiv följa förhandlingarna med EG. Regeringen har nu tillsatt en rad specialgrupper, referensgrupper med representanter för industri, handel, fackliga organisationer m.m. Det är en allvarlig brist att inget parlamentariskt organ med helhetsansvar för att följa förhandlingarna existerar. Det är detta som är bakgrunden till att vi har tvingats skärpa tonen en aning här och tala om att neutralitetspolitiken sätter en gräns. När storföretagsledare och andra börjar hota med att flytta ut jobben från Sverige får det inte uppstå ett missförstånd att det är regeringen som tillsammans med näringslivet kommer överens om den svenska EG politiken. Detta är faktiskt en politisk fråga som beslutas här i riksdagen och ingen annanstans. Därför vill jag fråga statsministern om han är beredd att tillskapa ett parlamentariskt organ för att följa EG-förhandlingarna utifrån ett helhetsperspektiv. Jag utgår från att statsministern inte kommer att använda sin tid i den sista repliken till att attackera oss. Därför ställer jag ytterligare en fråga. Ligger det någon sanning i att ni har bestämt er för att lägga moms på inhemska bränslen på energisidan? Till sist vill jag tacka statsministern för dagens debatt.

Herr talman! Jag har knappast fått svar på en enda fråga, vare sig när det gäller fördelningspolitiken eller miljöpolitiken. Statsministern kanske skäms litet grand över fördelningspolitiken och miljöpolitiken. När det gäller familjepolitiken kan jag däremot säga något positivt om regeringen. Vii miljöpartiet tycker att det är bra att vi har samma uppfattning när det gäller vikten av att utöka föräldraförsäkringen. Men vi anser att utbyggnaden av föräldraförsäkringen måste kombineras med rätten för en förälder att bli kommunal dagbarnvårdare åt de egna barnen. Vårt förslag, utbyggd föräldraförsäkring och rätt att bli kommunal dagbarnvårdare åt egna barn, ger nämligen ordentlig valfrihet för de enskilda familjerna. Det här är viktigt. Jag undrar om de borgerliga partierna, som tycker att det är viktigt med valfrihet inom barnomsorgen, ställer sig bakom förslaget om laglig rätt för en förälder att vara dagbarnvårdare också åt de egna barnen. I så fall har vi löst ett stort problem för många familjer. Det är hög tid att vi alla lär oss att prioritera de mjuka frågorna i samhället —- vården, skolan och miljön. Det är mycket viktigare att satsa på dessa frågor än på ökad prylkonsumtion, dvs. ökad materiell tillväxt. Det är trots allt dessa mjuka sektorer i samhället som utgör själva grunden för välstånd och välfärd och för människors möjlighet att må bra. Ungar som har framtidstro, rena hav och tid för varandra utgör ju grunden för välstånd och välfärd. Det är ingen av partiledarna som har nappat på mitt förslag om att ha en debatt om vad välstånd är. Det tycker jag är mycket tråkigt. Jag kan nu konstatera, liksom jag gjorde i inledningen av debatten, att det faktiskt finns ett grönt bälte i denna församling när det gäller EG-frågan, miljöpolitiken, kärnkraften och gentekniken. Jag konstaterar att socialdemokraterna har en vågmästarställning i en rad frågor. Skall ni socialdemokrater, när det gäller fördelningspolitiken och miljöpolitiken, gå på folkpartiets och moderaternas linje, eller skall ni sätta ned foten där den gör mest nytta för miljön och för en rättvis fördelning? Ni har vågmästarställning i en rad enskilda sakfrågor. Jag tror att vi som politiker behöver ett mänskligt ansvar. Det gäller att varje enskild politiker som sitter här tar ett personligt ansvar för hur han eller hon trycker på knappen. En politiker kan inte komma och säga att han egentligen inte ville att Öresundsbron skulle byggas, men partiet ville. Man måste ta ett personligt ansvar. Jag skall avsluta mitt inlägg med att säga något om kärnkraften. Ingvar Carlsson sade en gång att kärnkraften inte hör hemma i ett civiliserat samhälle. Det var bra sagt. Hur kan en regering satsa 1 750 miljoner på att 47 bygga upp ett ännu mer ociviliserat samhälle?

Herr talman! Jag skall fortsätta att liksom i tidigare inlägg svara på frågor, trots det som Birger Schlaug sade. Till Birger Schlaug vill jag säga att de 1750 miljonerna skall användas till att göra kärnkraften så säker och bra som möjligt under den tid som den fortfarande används, dvs. fram till år 2010. Detta ansvar måste man känna när man använder denna energikälla. Vårt parti har, Birger Schlaug, arbetat med fördelningsfrågorna långt innan miljöpartiet fanns. Det är själva förklaringen till att Sverige är ett ganska jämlikt och rättvist samhälle. Vi socialdemokrater är ganska stolta över vad vi har gjort i detta avseende, och vi kommer att fortsätta att arbeta på det sättet, vare sig Birger Schlaug finns i riksdagen eller inte. Vi är rätt många socialdemokrater som kommer att fortsätta att vara i riksdagen, och det är den bästa garantin för att det blir ett rättvist Sverige också i framtiden. Till Olof Johansson vill jag säga att löntagarna under de borgerliga regeringsåren förlorade en hel månadslön. Det är klart att detta, liksom budgetläget, har ställt oss i en svår situation. Vi har haft trycket från löntagarna att de har velat reparera detta, vilket har lett till en viss aggressivitet. Samtidigt skall vi slå vakt om kvaliteten och innehållet i den gemensammma sektorn. Jag kan bara konstatera att Olof Johansson ställer oerhört stora anspråk på oss socialdemokrater när vi är i regeringsställning. Men anspråken på de borgerliga regeringarna var ganska mediokra. Självfallet står vi fast vid neutralitetspolitiken. I fråga om detta kan Olof Johansson känna sig helt lugn. På den punkten är det inte socialdemokraterna som utgör problemet utan moderaterna. Jag ser att Olof Johansson nu ler. Ni får klara ut detta på den borgerliga sidan. Med oss är det inga problem, Olof Johansson. När det gäller en samverkan på den punkten mellan centern och socialdemokraterna tror jag inte att det finns några som helst problem. Lars Werner avslöjade sig å det gruvligaste trots sin verbala skicklighet och sin charm när han, efter att ha angripit oss i fråga om lönepolitiken, sade: Ni kan väl gå till de fackliga organisationerna, de kanske har någon lösning. Det var en facklig organisation som nyligen krävde 50 96 i löneökning. Problemet är ju att vi som politiker har ett arbetsgivaransvar på den offentliga sidan och skall förhandla och motsätta oss de fackliga kraven om det skall bli rim och reson i det hela och om det skall bli samhällsekonomisk balans. Det var också avslöjande för Lars Werner när han sade att man måste åka till Moskva bara för att föra en diskussion om den kommunistiska ideologin. Varför? Det heter ju fortfarande vänsterpartiet kommunisterna. Går det inte att diskutera kommunistisk ideologi här i landet längre får vi väl så småningom resa utomlands, men jag kommer att göra nya försök på den punkten med Lars Werner. Slutligen vill jag säga något till Carl Bildt. Han säger att moderaterna skall klara finansieringen av sin skattesänkning genom sparande och arbete. Det var som taget ur ett av Ronald Reagans tal innan han blev president. I Förenta Staterna har detta i praktiken omsatts till ett jättelikt budgetunderskott som hotar hela stabiliteten i världsekonomin. Skattesänkningen finansierade inte sig själv. Det är den lärdom som vi har kunnat dra. Det är Prot. 1988/89:59 därför icke en lösning. 1 februari 1989 Jag tror att man kan belysa problemen på sjukvårdsområdet genom att ta upp ett av mina gamla områden, nämligen bostadspolitiken. När vi tog över regeringsansvaret i det här landet stod tiotusentals lägenheter tomma, inte z därför att människor inte hade behov av bostäder utan därför att de inte hade Meddelande ominforråd att efterfråga dem. På samma sätt finns det i stora delar av världen inte mationsstund några köer till sjukvården, dvs. därför att människor inte har råd att ba efterfråga den och inte har möjlighet att ställa krav. Vi socialdemokrater Ekonomi kommer aldrig att ställa oss bakom en sådan samhällsmodell. Jag tycker att det är så avslöjande för Carl Bildt när han i sitt sista inlägg tar upp Vietnam och situationen där, eller när moderaterna i en motion om tillväxt pekar på Turkiet som ett föregångsland. Jag tycker nog att utlandsresorna i detta sammanhang är mindre befogade. I stället borde vi kunna föra debatten utifrån våra egna utgångspunkter. Min avslutande bedömning får bli följande. Jag beklagar att vi så snart efter valet är totalt borta från varje möjlighet till diskussion mellan regeringsalternativ. I en vital parlamentarisk demokrati måste det ändå handla om en debatt mellan regeringen och någon sorts alternativ till regeringen. Jag såg i Sydsvenska Dagbladet en ledare häromdagen där det stod: Var finns oppositionen? Det undrade den borgerliga ledarskribenten, och det undrar faktiskt också jag efter dagens debatt. Det är inte så att det inte funnits företrädare som här talat för oppositionen. Det har det funnits, och man har talat ganska utförligt och med engagemang. Men jag har inte kunnat se en samlad oppositionspolitik som jag hade kunnat debattera om. Detta gör kanske att vi, trots talmannens behjärtade ansträngningar, inte till fullo kan leva upp till talmannens önskemål.
Jag får meddela att statsrådet Lena Hjelm-Wallén i morgon kl. 14.30 kommer att lämna information om ett regeringsbeslut om katastrofbistånd till Mogambique.

Herr talman! Låt mig helt kort påtala att statsministern gick till stort angrepp mot moderat politik i partiledarrundans första inlägg och sedan slutade med att ifrågasätta både vår utrikespolitiska trovärdighet och vår ekonomiska politik i debattomgångens sista inlägg. Ibland får man, herr talman, rätt genast. Herr talman! ”Jag anser att den öppna marknadsekonomin är en av mänsklighetens främsta landvinningar, som det ännu inte finns något alternativ till.” Om jag som moderat politiker uttalar denna mening, är det inte så konstigt. Men det är mycket anmärkningsvärt att den utgör ett direkt citat ur ett anförande, som häromdagen hölls av det kommunistiska Jugoslaviens nye premiärminister Ante Markovic. Det är alltså den man som skall försöka föra sitt land ur det kaos med 250 9 inflation, ekonomisk stagnation och urusla utlandsaffärer dit socialismen har lett. Detta uttalande av Markovic är bara en av många bekräftelser på att vi står inför slutet på den kamp som sedan andra världskriget har förts mellan socialism och kapitalism. I Sputniks spår lovade Sovjetunionens ledare att hans land snart skulle bevisa socialismens överlägsenhet genom att ekonomiskt växa i kapp och förbi det ledande västlandet USA. Den kraftmätningen är nu avgjord till kapitalismens fördel. Öststaterna präglas allmänt av stagnation och ekonomisk kris. Gorbatjovs perestrojka innebär ett erkännande av att socialismen leder till dålig ekonomisk tillväxt, allvarlig brist på livsnödvändiga varor och miljöproblem. Som botemedel anges för allt fler områden marknadsekonomi. Samtidigt har 1980-talet i de västliga industriländerna varit en period av obruten tillväxt och välfärdsökning. Konservativa regeringar gick i spetsen för att introducera utbudsstimulanser i form av skattesänkningar och avregleringar, och denna politik har efter hand vunnit allt större efterföljd. Sverige ligger sent i tiden med denna kursändring, trots att vi behöver den bättre än de flesta. Utanför östblocket är Sverige det industriland som har den största offentliga sektorn och mest av politisk styrning. Det betyder i sin tur att vi vid en internationell jämförelse faller tillbaka när det gäller tillväxt och därmed välfärd. Nästa år förutses vi få den lägsta tillväxttakten inom OECD. Och det beror inte på bristande efterfrågan. Jag hörde nyligen finansministern upprepa mitt konstaterande att Sveriges stora problem är att vi redan vid en tillväxt av ca 2 20 drabbas av besvärliga överhettningsproblem. Vad Sverige behöver är alltså en alldeles egen perestrojka, som angriper tillväxthindren från utbudssidan. Vi moderater har sedan länge förespråkat ett ekonomiskt frigörelseprogram baserat på tre huvudpunkter: banta och effektivisera den offentliga sektorn, sänk skatten och avreglera! Ända till helt nyligen tyckte vi att vi talade för tämligen döva öron. Skattetrycket har skärpts, de offentliga tjänstemonopolen har befästs och — med få undantag — den politiska styrningen har tilltagit. Men efter det senaste valet har det förmärkts ett omtänkande på socialdemokratiskt håll. Det har förekommit resonemang, som med tanke på vem som fört dem framstått som både nya och lovande. Felet är bara att det förefaller vara långt från ord till handling. I den mån konkreta åtgärder alls föreslås, går de dessutom ofta i alldeles fel riktning. Den ekonomisk-politiska propositionen i höstas innehöll mycket tal om utbudsekonomi och avreglering. Regeringen betonade vikten av ett ökat arbetsutbud. Men konkret förbereds en förkortning av arbetstiden genom bl.a. lagstiftning om en sjätte semestervecka. den viktigaste förändring som faktiskt genomfördes var en skärpning av Prot. 1988/89:59 regleringarna inom byggoch bostadssektorn. Subventioneringen begränsa 1 februari 1989 des i någon mån, men det skedde främst genom en halvering av räntebidragen vid ombyggnaädsverksamhet, vilket vi moderater förutsade skulle utlösa en ny rivningsvåg. Mycket riktigt har t.ex. det kommunala bostadsföretaget Poseidon i Göteborg meddelat att man i stället för att rusta upp 60-talshus föredrar att riva dem och bygga nytt. Fantastiskt nog har den nye bostadsministern klargjort att om detta till följd av bidragsreglernas utformning blir mer lönsamt, så bör det ske. Verkligen ett vittnesbörd om hur snett regleringstänkandet kan styra! Anser finansministern att detta är en lyckad början på en avreglering av bostadssektorn? Litet senare under hösten ordnade finansministern en presskonferens, där det talades mycket om skattesänkningar. Så småningom kröp det dock fram att dessa och mer därtill skulle finansieras med höjningar av andra skatter. Och i praktisk handling föreslogs på nyårsafton skärpningar i form av en ny vinstskatt och försämrad avdragsrätt för reaförluster. I båda fallen får man räkna med en avhållande effekt på investeringsverksamheten i Sverige. Dessutom bryter finansministern mot den princip som sägs vara vägledande för arbetet i skatteutredningarna, nämligen strävan efter symmetri i beskattningen. Och naturligtvis skärps skattetrycket ytterligare — ända upp till 56 96, vilket är nära 20 procentenheter över genomsnittet i OECD. Regeringens sätt att handla rakt emot uttalade ambitioner beträffande skattetryck och skattesymmetri kan inte undgå att skapa osäkerhet inför den planerade skattereformen 1991. Till denna osäkerhet bidrar det förhållandet att det i finansplanen inte sägs någonting om skatteförändringar inför 1990. Vi moderater föreslår redan för detta år skattelättnader, som fullt genomförda ger hushållen drygt 20 miljarder kronor för deras eget förfogande. Utanför riksdagen har det förekommit uppgifter om att finansministern kan tänka sig att föreslå ett förskott på den tänkta skatteomläggningen redan i vår. Går det att nu få ett klart besked på den punkten? I finansplanen står det ingenting. Tal om utbudsekonomi och skattereform präglar även årets finansplan. Men därtill kommer ett nytt tema, kallat förnyelsen av den offentliga sektorn. Återigen anslås rent moderata tongångar. Det utlovas effektivisering och decentralisering — ja, t.o.m. privatisering. Men de konkreta åtgärderna lyser med sin frånvaro. Och naturligtvis kan regeringen inte helt frigöra sig från sin ideologiska barlast. Inom barnomsorgen, skolan, sjukvården och arbetsmarknadspolitiken kan den inte tänka sig att överlåta uppgifter till enskilda entreprenörer. Endast på andra områden går det att pröva ett sådant anbudsförfarande som — enligt vad man själv hävdar - genom ökad konkurrens sänker kostnaderna utan att kvaliteten blir lidande. Jag tycker mig känna igen resonemanget. Sedan vi moderater dragit upp kritiken mot valutaregleringen, infördes successivt lättnader, vilka dock sades aldrig kunna omfatta vad som kallades den hårda kärnan. Barnomsorg, skola, vård m.m. är tydligen den offentliga sektorns hårda kärna, vilken enligt socialistisk doktrin även fortsättningsvis måste beläggas med offentliga monopol och därmed döms till långa köer och allmänt sett dåligt utbyte av 51 satsade resurser. Jag vågar mig ändå på spådomen att det, liksom fallet blev med valutaregleringen, kommer att visa sig nödvändigt att avreglera även den offentliga sektorns hårda kärna. Det går ju inte i längden att förvägra de sektorer som man anser mest angelägna de förbättringar som förnyelsen skall medföra på andra områden. Även när det gäller utgiftspolitiken är det skillnad mellan ord och handling. Regering och riksdagsmajoritet har länge fastslagit att den kommunala verksamheten får växa med högst 1 96 om året. Lika länge har volymtillväxten regelmässigt visat sig bli större. Nu förutser regeringen att den både i år och nästa år hamnar på 2 26. Men trots att det slutliga utfallet erfarenhetsmässigt blir ännu värre, görs inget åt saken. Det sägs bara att regeringen skall återkomma till problemet i kompletteringspropositionen. Ett annat belysande exempel på skillnaden mellan ord och handling är utgiftsramen för lönekostnader. Den föreslogs för 1988 till 4 96, vilket vi moderater tillstyrkte, samtidigt som vi påtalade behovet av avreglering som en förutsättning för att utgiftsramen skulle fungera i praktiken. På oklara grunder justerade sedan regeringen upp ramen till 5,6 96, vilket reducerade behovet av besparingar på anslagen. Vi moderater har i våra motioner genomgående tillstyrkt dessa besparingar, även om vi som beträffande skolanslagen har kunnat välja en annan teknik för reduktionen än den som regeringen förordat. Vi har också — med samma påpekanden som tidigare — tillstyrkt regeringens förslag om en utgiftsram på 5 90 för 1989. Nu sägs det att finansministern i vredesmod har återkallat detta förslag, även om vi inte har märkt av det här i riksdagen. Men skulle så vara fallet, kan det inte bero på svårigheter att få till stånd en parlamentarisk majoritet här i kammaren. I stället lär problemen återfinnas inom den egna rörelsen, där vi ju inte minst från fackligt håll har sett prov på hårda reaktioner. Herr talman! Den genomgång som jag här har gjort visar att det på sina håll inom regeringspartiet finns en medvetenhet om behovet av omtänkande, av omstrukturering av ekonomin, kort sagt av en svensk perestrojka. Men eftersom man då behöver röra sig i motsatt riktning mot vad ideologi och partiprogram föreskriver, blir stegen tröga och trevande, emellanåt uppblandade med rejäla reträtter. Den som vill se förslag till snabb handling får gå till de moderata partimotionerna. Och om socialdemokraterna bestämmer sig för att också göra något i praktiken, finns det där mycket för dem att anknyta till. Så har regeringen redan gjort vid exempelvis avregleringen av kreditoch valutapolitiken. Ett annat exempel är avvecklingen av mjölksubventionerna, där vi steg för steg genomför den tioåriga neddragningsplan som ursprungligen vi moderater förordade. Det finns alltså ett färdigt skatteförslag för regeringen att studera både inför nästa år och vid utformningen av den slutliga reformen. Jag hoppas att det blir en reform, inte bara den vanliga omläggningen. Vi har föreslagit konkreta åtgärder för att begränsa den kommunala utgiftsökningen. Och det finns gott om moderata förslag till förnyelse av den offentliga sektorn genom bl.a. avreglering och avmonopolisering. Vad slutligen utgiftsramen beträffar har jag noterat förekomsten av något så ovanligt som en socialdemokratisk kommittémotion med Anna-Greta Prot. 1988/89:59 Leijon som första namn. Den har redan varit föremål för uppmärksamhet på 1 februari 1989 annat håll här i kammaren i dag. I den motionen finner jag egentligen inte några svårigheter, utan snarare förändringar av den socialdemokratiska positionen i riktning mot ökad flexibilitet för myndigheterna när det gäller anslags fördelning mellan löner och andra ändamål, något som vi moderater har arbetat för. Jag ser med intresse fram emot den behandling som skall följa ifinansutskottet. Det resultat som den leder till får vi anledning att diskutera i finansdebatten om drygt en månad.

Herr talman! Det konjunkturläge som råder för dagen har en betydande tendens att smitta av sig på det allmänna samhällsoch debattklimatet. Så var det också under lågkonjunkturen på 70-talet, då många talade om att tillväxtepoken var över och en betydande pessimism bredde ut sig. Så är det också i dag efter sex års högkonjunktur. Det verkar som om få vill tro att vi på nytt kan få allvarliga ekonomiska problem med företagsnedläggelser och arbetslöshet. Valrörelsen 1988 handlade mycket litet om ekonomi. Finansministern hyllas som hjälte för att problemen tycks lösta. Men verkligheten är delvis en annan. Sverige lever farligt. Runt om i landet finns företag som lever vidare på övermogna affärsidéer. De ger goda vinster i dag, men när marknaderna blir kärvare kommer många att slås ut. Vi har inte använt de goda åren till att lösa ett antal grundläggande problem i vår ekonomi. När marknadsläget blir svårare kan försämringen komma snabbt. Det erfar vårt grannland Norge just nu. Arbetslösheten har fördubblats på några månader. Vi exporterar inte olja, men också vi har branscher som snabbt kan få stora problem. Om problemen behöver vi egentligen inte tvista. De räknas alla upp i finansplanen. Denna inleds visserligen också i år med en närmast liturgisk bekännelse till den s.k. tredje vägens ekonomiska politik, men bekännelsen blir alltmer mekanisk. När fraserna är avklarade kommer problemlistan. - Inflationen är högre än i andra länder. —- Det är mest tursamma faktorer i vår omvärld som gjort att vi klarat oss så hyggligt som vi gjort. —- Bytesbalansen visar underskott, och det växer. När socialdemokraterna före valet sade att ”Sverige har blivit ett land som betalar för sig” var det fel. Sverige är fortfarande ett land som lånar. —- Hushållssparandet har sjunkit och är nu negativt. — Vi har inte fått kontroll över den offentliga utgiftsexplosionen. - Produktiviteten i näringslivet utvecklas svagt. Tillväxten är lägre än i nästan alla jämförbara länder. När det gäller produktivitetsutvecklingen inom den offentliga sektorn är siffrorna osäkra, men sannolikt är utvecklingen där ännu sämre än inom den privata sektorn. —- Skattesystemet är misslyckat. Det kallas numera perverst och ruttet. - Arbetet med den offentliga sektorns förnyelse har misslyckats. = Kostnaderna för de stora offentliga försäkringssystemen svämmar över alla breddar. Jag måste påminna om att det fanns åtminstone ett parti, som pekade på de här problemen före valet och som också hade förslag till lösningar. I en del fall har de lösningar som folkpartiet talade för, nu, efter valet, accepterats av socialdemokraterna, i andra fall behövs uppenbarligen fortsatt liberal opinionsbildning. De som studerar problemuppräkningen i finansplanen borde dock kunna erkänna att den politik som vi förordat hade varit bättre. —- Vi talade för en stramare finanspolitik och hade också förslag till hur en åtstramning hade kunnat ske. Det hade med stor sannolikhet i dag inneburit en lägre inflation. —- Den stora skattereform som det nu talas om hade med vår politik kommit tidigare. Faktum är ju att egentligen ingenting har hänt på skatteområdet sedan den stora reformen beslöts under slutet av den borgerliga regeringsperioden. - Förnyelsen av den offentliga sektorn hade drivits mer kraftfullt. —- Budgeten hade sett annorlunda ut. Genom besparingar på andra håll, framför allt i de stora transfereringssystemen, hade vi fått resurser över till att satsa på de offentliga kärnområden som enligt vår mening måste fungera bra i ett välfärdsland: sjukvård, skola, rättsväsende etc. Vi folkpartister fortsätter att påminna om vad socialdemokraterna sade före valet. Det bottnar inte, om någon skulle tro det, i någon besvikelse över valresultatet, utan i det som Ingemar Eliasson utvecklade i morse: vår omsorg om det politiska systemet, om själva demokratin. Vi ser med oro på att allt fler människor tycks betrakta politik och politiker med misstro. Vi menar att socialdemokratins uppträdande före och efter valet bidrar till en sådan misstro. Eftersom Kjell-Olof Feldt anses vara en av vårt lands viktigaste opinionsbildare och dessutom en god pedagog, har han förmodligen funderat en hel del över de här problemen. Hur skall man kommunicera i komplicerade frågor med en bred allmänhet? Jag skulle gärna vilja veta hur han i backspegeln ser på socialdemokratins valuppläggning. Gunnar Sträng, som väl i någon mån har varit Kjell-Olof Feldts läromästare, sade ju en gång på en partikongress att man inte skall basunera ut krav på förstatliganden på gator och torg, för det är som att ställa sig med rumpan bar. Förstatliganden skall man genomföra, inte prata om. Finns det sådana frågor också i dag? Finns det frågor som är för viktiga för väljarna? Är det så med omstruktureringen av den offentliga sektorn? Är det så med reformeringen av socialförsäkringarna? Är det så med skattereformen? Jag är inte alls omedveten om svårigheterna, men det är ju så som finansministern sade i intervjuboken häromåret apropå marginalskatterna: Det är en nödvändig pedagogisk uppgift att förklara vissa saker. Och vad händer med demokratin på sikt om man inte vågar tala om för väljarna före valen vad man vill göra efter dem? Ta frågan om marginalskatternas sänkning! Att det är en svår pedagogisk uppgift att förklara den frågan vet alla som har försökt göra det. Många reagerar ju som i historien där pojken satt och grät och någon frågade: Varför gråter Du? — Jo, det är skollov. — Men det är väl inget att gråta över? — Nej, Prot. 1988/89:59 men jag går inte i skolan. De som inte betalar en hög marginalskatt får inte 1 februari 1989 någon glädje av att marginalskatterna sänks. Ändå är det en nödvändig SZ AA, Ferökia När folkpartiet och Bengt Westerberg försökte förklara det : Allmänpolitisk debatt valrörelsen fick vi mycket liten hjälp. Socialdemokraterna ylade snarare med ; Ekonomi vargarna. Vad skall man säga om den moraliska halten i ett sådant beteende? När en del journalister och andra har hört Kjell-Olof Feldt efter valet utveckla sina tankar en stund brukar de ställa frågan om det egentligen finns något utrymme i svensk politik för folkpartiet längre. De tycker att finansministern har övertagit folkpartiets politik. Eftersom han åtminstone just nu tycks ha en stark ställning i sitt parti, kommer kanske vår politik att förverkligas, även om det inte sker riktigt på det sätt som vi hade tänkt oss. Det skulle ju på visst sätt vara ett tilltalande perspektiv att ett annat parti övertagit ens politik, så att man som individ kunde ägna sig åt annat i trygg förvissning om att samhällsutvecklingen ändå länkades i socialliberala banor. Det mesta tyder nog, trots allt, på att så inte blir fallet. Skillnaderna också mellan Feldts politik och folkpartiets är fortfarande betydande. Ta detta med skattetrycket, som Ingemar Eliasson talade med statsministern om! Allt tyder ju på att ni vill göra den stora skattereformen till en gigantisk smygskattehöjning. Ni avvisar indexreglering, och ni säger nej till Bengt Westerbergs idé om momssänkning för att säkra att reformen inte överfinansieras. Bakgrunden finns i själva verket i finansplanen redan på s. 3. Där varnas för att långtidskalkylerna tyder på försämrat offentligt sparande framöver, alltså nya hotande budgetunderskott. Lösningen på 90-talet skall tydligen bli densamma som på 80-talet: skärpt totalt skattetryck. Det säger vi nej till. Ett annat viktigt område gäller den offentliga sektorns förnyelse. Visserligen går finansministern folkpartiets åsikter till mötes ett stycke också på det området genom sitt förord för entreprenadlösningar i en del kommunal verksamhet. I en svidande oförskämdhet mot sin f. d. kollega under sex år, förre civilministern, säger finansministern i finansplanen: ”Det är en huvuduppgift för den ekonomiska politiken att inleda ett arbete för att utveckla och förnya den offentliga sektorn.” Ingemar Eliasson talade om de två reformationer som behövs av den offentliga sektorn. Finansministern tycks instämma i recensionen som säger att de sex Holmbergåren innebar ”stopp för den yttre och flopp för den inre reformationen”. Men finansministerns omvändelse på det här fältet lämnar mycket i övrigt att önska. Entreprenaderna i kommunerna skall bara gälla det som — uttryckt med en något kryptisk formulering — ”lämnar relativt sett mindre bidrag till rättvisa och trygga levnadsvillkor för medborgarna”. Detta torde kunna uttolkas som städning, matlagning, transporter etc. Men på det sociala fältet skall entreprenader fortfarande inte få förekomma. Mitt i dagiskrisens, hemservicekrisens och vårdkrisens Sverige tackar regeringen sturigt nej till de människor som vill göra en insats som egna företagare eller som privatanställda. 55 Men ni kommer inte att klara kriserna utan att släppa in nya aktörer. När bussen inte kommer accepterar också den mest dogmatiske i busskön att bussbolaget hyr in privata bussar. Det märker vi dagligen som bor i Stockholm. Så kommer det att bli också på viktiga vårdområden. Det är redan på gång. När daghemmen måste slå igen på grund av personalbrist ber man föräldrarna komma och göra en insats. Steget är inte långt till att be Pysslingen eller något annat småföretag att ta över driften. Om regeringen — nu till skillnad från i valrörelsen — menar vad den säger, uppkommer frågan: Vad skall de som nu arbetar privat i vård och omsorg dra för slutsatser? Skall tandsköterskan på den privata tandläkarmottagningen söka nytt jobb? Skall vårdaren på den enskilda alkoholistanstalten börja titta i platsannonserna? Skall alla privatläkare stänga? Logiken bjuder väl att Kjell-Olof Feldt, som står för finansplanen, svarar ja på de frågorna. Formuleringen i Feldts finansplan reser ju också ett antal andra gränsdragningsproblem. Vad är det som lämnar relativt sett mindre bidrag ”till välfärden och rättvisan”? Ambulansverksamhet — är det vård eller transporter? Sjukhusmat — är det vård eller matlagning etc.? Och försök att förklara för svenska folket på vad sätt en tandläkare i folktandvården borrar bättre än en privattandläkare, för så måste ju den dogm som knäsätts i finansplanen tolkas. Socialdemokraterna vill gärna framställa frågorna om enskilda alternativ som perifera småfrågor, aktuella för några udda individualister. Men så ser inte verkligheten ut. Hur vi löser de här problemen är avgörande för hur Sverige skall klara de välfärdsutmaningar vi står inför. Och här bär socialdemokraterna ett tungt ideologiskt ok, som alltid kommer att göra er föga lämpade att leda den offentliga verksamhetens förnyelse. Socialdemokrater i majoritetsställning i kommuner och landsting har kommit mycket längre i sin analys av entreprenadfrågorna än finansministern, eftersom de står närmare de ekonomiska och praktiska problemen. Socialdemokratiska Örebro läns landsting skickar hjärtpatienter till en privat klinik i Göteborg för operation. Gör de fel? Det är ju så, som finansministern sade i en TV-intervju nyligen, att finansdepartementet har sina slevar i många grytor i regeringskansliet. De här frågorna har direkt relevans för hur omstruktureringen av den offentliga verksamheten skall lyckas, och därmed för vilket skatteuttag vi tvingas besluta om och därmed en rad ekonomiska förhållanden i vårt samhälle. Därför är det viktigt att finansministern också ger besked i de här frågorna och inte överlämnar dem exempelvis till socialministern. Hur vi hanterar den offentliga sektorns kris är på flera sätt avgörande för framtidens välfärd.

Herr talman! Tillväxt! Dynamik! Två värdeladdade ord som kunde ha karakteriserat sex år med högkonjunktur. Tillväxten borde i dag vara hög i Sverige. Hela landet borde efter sex goda år sjuda av dynamiska krafter. Är det så, herr finansminister? Har vi hög tillväxt? Prot. 1988/89:59 Svaret är nej! Finansplanens kalla siffror visar att vi har en klart lägre = 1februari 1989 tillväxt än våra konkurrenter. Tillväxten sjunker ytterligare under 1989. Många ekonomer tror på en tillväxt ner mot hälften av genomsnittet i industriländerna. Inflationen är däremot klart högre än omvärldens, hushållssparandet är mycket lågt, ja t.o.m. negativt, bytesbalansen uppvisar kraftiga underskott och trenden är vikande, lönekostnadsutvecklingen driver på inflationen, urholkar konkurrenskraft och skärper skattetrycket. Detta har framhållits många gånger i dag. Den offentliga verksamheten försämras av arbetskraftsbrist och obalanser i ekonomin. Man kan säga att vi har ett finansiellt ekorrhjul, som liksom hjulet i en lottodragning spottar ur sig höga spekulationsvinster till vissa, medan andra blir utan. Har de här sex socialdemokratiska åren skapat dynamiska effekter? Dynamiska effekter uppstår inte bara genom finansiella transaktioner. Dynamik skapas också i en bra skolmiljö, av en trygg vård och omsorg, av grundtrygghet i form av rättvis fördelning, en bra arbetsmiljö, ren luft och friskt vatten och rättstrygghet. Har vi det? Nej, vi har stora brister som bidrar till landets låga tillväxt. Herr talman! Finansplanens budgetbalans är ännu ett trick av ekonomins illusionisten Truxa. Ett varningens ord måste riktas till det svenska folket: ”Det är inte guld allt som glimmar!” Om fjolårets budget var ofullbordad, så är årets budgetbalans en illusion, därför att förbättringar skett mycket utifrån bokföringstekniska åtgärder eller åtgärder som lett till större press på hushållen eller kommunerna. 15 miljarder har under de här åren bara flyttats ut ur budgeten, engångsskatter och tidigareläggning av skatteinbetalningar har gett ca 20 miljarder, 15-20 miljarder har förts över på kommunerna, så att deras likviditet stadigt försämrats. Socialförsäkringsoch ATP-system uppvisar underskott. Den allmänna välfärden urholkas. Det är sanningen, och här handlar det om dynamit, inte om dynamik! Herr talman! Regeringen har inte fört någon aktiv ekonomisk politik som uthålligt förmått lösa de grundläggande ekonomiska problemen i landet. Vad som oroar är hur Sverige skall kunna möta en lågkonjunktur. Ingen har sett hur den socialdemokratiska politiken ter sig då. Det kommer att bli en obehaglig överraskning! För oss i centerpartiet är det självklart att en god miljö och regional balans är mål för den ekonomiska politiken. Det tycks inte vara alldeles självklart för en del andra partier, allra minst regeringspartiet. Miljöfrågorna kommer att behandlas senare i debatten, varför jag nöjer mig med att markera att god miljö är förutsättningen för en ekonomisk tillväxt och inte tvärtom, som regeringen gärna vill skriva. Decentralisering är nödvändig för att nå regional balans, effektivitet i offentlig sektor och ett livaktigt och dynamiskt näringsliv, som präglas av mångfald och inflytande för de många människorna. En förutsättning för regional balans är att kommunerna har något så när lika ekonomiska förutsättningar. Det har de inte i dag. Mellan Boteå i Sollefteå kommun och Täby kommun skiljer det 7 kr. och 55 öre per intjänad hundralapp, dvs. ungefär 8 70 i kommunalskatt. Centern anser att regeringen nu måste ta ett ordentligt grepp för en förbättrad kommunal skatteutjämning. 57 Koncentrationspolitiken har påverkat den offentliga sektorn i mycket hög grad. Den har lett till brister inom vårdoch omsorgssektorn i alla delar av landet. Den har bidragit till den kritiska lönesituationen inom många offentliga yrken. Den har bidragit till ett alltmer stigande skattetryck. Den har också bidragit till ett allt större tryck på de sociala försäkringssystemen, bl.a. därför att människor faktiskt har farit illa under de här åren. Sjuktalen har ökat dramatiskt. Klyftorna har ökat. I finansplanen kan man läsa: ”Utslagningen från arbetsmarknaden måste minska.” Jag kan därmed konstatera att det finns utslagning i det samhälle som tredje vägens politik skapat. Man skulle kunna tro att skatter bara är ett tekniskt system, som man kan konstruera för att sänka eller höja skattetryck, förhindra skatteplanering, underlätta skattekontroll. Den finansiella teorin tar lätt över i debatten. Men mina kära meddebattörer, skatter handlar om människor. Skatter påverkar disponibel inkomst och därmed individens ekonomiska förutsättningar och handlingsfrihet. Skatter har med rättssäkerhet att göra i allra högsta grad. Nuvarande system kopplat till befintliga anvisningar och föreskrifter är inte rättstryggt. Alltför många dras in i svåra situationer utan att kunna påverka och utan att kunna räkna med samhällets stöd, om något går snett i myndighetsutövandet. Skatter har mycket med grundtrygghet och rättvis fördelning att göra. Det tycks många i debatten inte förstå, när centerpartiet hävdar individens rätt till grundtrygghet och rättvis fördelning. När regeringen i november överraskande kom med sitt skatteförslag, så gjorde man det tillsammans med LO. Det förslaget tog ingen som helst hänsyn till fördelningen, trots att Stig Malm i valrörelsen och även statsministern talade så vackert om rättvisa. För någon vecka sedan var jag med på en debatt om skatter, där LO:s P. O. Edin deltog. Han hävdade bestämt att en kommande skattereform inte fick ta hänsyn till fördelningseffekter, för då skulle det inte bli någon reform. Jag måste därför få fråga finansministern: Är det så här i Sverige, att vi inte kan ta någon fördelningspolitisk hänsyn i den kommande skattereformen? Jag frågar er alla i den här debatten i dag: Är kravet på en rättvis fördelning ett hot mot en kommande skattereform med kraftigt sänkta marginalskatter? Då tycker jag att ni skall deklarera det här och nu. Jag vill understryka att centerpartiet kommer att slå vakt om grundläggande krav i skattesystemet för att nå målen ökad rättvisa och god miljö. Skatt skall betalas efter bärkraft. Medel för det är höjt grundavdrag eller skattereduktion, sänkt matmoms, utjämnad kommunalskatt. Skatt skall främja arbete och företagande. Till det krävs sänkta marginalskatter och marginaleffekter, sänkta skatter för småföretagen och slopad förmögenhetsskatt på arbetande kapital i företag. Skatt skall gynna sparande och ett decentraliserat ägande. Centern anser att förslaget om skattefri avsättning på personliga investeringskonton för boende och företagande är ett steg i rätt riktning. Skatt skall styra mot en god miljö och resurshushållning. Det krävs höjda energioch råvaruskatter — inte sänkta! Centerpartiet har konsekvent pekat på nödvändigheten av en samordning Prot. 1988/89:59 av lönerörelser och inkomstskattesänkningar. Fortsätter lönerna att öka i 1 februari 1989 | den omfattning som nu sker, blir resultatet en minskad efterfrågan på Allsännollak diban arbetskraft, vilket kommer att slå hårt i en konjunkturnedgång. Sänkta 4 postaRaenan skatter enbart för de som har höga löner leder till kompensationskrav i nästa 5 avtalsrörelse — framför allt om det är så, att de som har låga löner skall vara Ekonomi med och betala. Det finns det tydliga bevis på. Det är också en orsak till att man måste ta hänsyn till människor som har låg inkomst. Direkt kopplat till inkomster och inkomstskatter är den sociala försäkringens finansiering via arbetsgivaravgifter. Skattesystemet är föremål för omfattande utredande, däremot inte finansieringen av sjukförsäkring, pensioner, föräldraförsäkring, arbetsskadeförsäkring m.m. Sjukförsäkringen går nu med förlust med bortemot 3 miljarder kronor per år. Arbetsskadefonden existerar som ett stort minus, ungefär 7 miljarder. Enbart första steget i den s-märkta föräldraförsäkringen kostar 2, 3 miljarder kronor — finansiering saknas. ATP-avgifterna behöver med nuvarande tillväxt öka med 8-10 96 under en tioårsperiod för att garantera nuvarande förmåner. Det finns tre alternativ att lösa de här problemen: höjda arbetsgivaravgifter, minskade förmåner eller en ändring av ekonomins förutsättningar och regelsystemets allmänna uppbyggnad. Socialdemokratin har hittills ensidigt höjt arbetsgivaravgifterna. Moderaterna och folkpartiet tar sig fram enligt det andra alternativet — minskade förmåner med kompletterande åtgärder i skattesystemet. För oss i centern är det naturligare att klara trygghetssystemet genom att hårdare hävda arbetslinjen före bidrag, genom att värna miljön, friskvården och rehabiliteringen av sjuka för att minska sjuktalen och genom att garantera en varaktig tillväxt i ekonomin i alla delar av landet. Att ta bort friåret utan att garantera en rimlig pension är en omvänd fördelningspolitik och bidrar inte till en tryggare tillvaro för våra gamla utan ATP eller med låg ATP. 1968 försvarade Gunnar Hedlund en rättvis fördelning av skattetrycket i en debatt med Kjell-Olof Feldt. Thorbjörn Fälldin fortsatte där Hedlund slutade. I år, 1989, håller vi fortfarande fast vid den grundprincipen. Grundtrygghet, god miljö och rättvis fördelning kommer alltid att vara huvudingredienser i ett dynamiskt samhälle. Centerpolitik leder till en hållbar ekonomisk utveckling och tillväxt.

Herr talman! I år skrivs det mycket om den franska revolutionen. Den var ett uppror mot orättvisan, mot adelns privilegier. Frihet, jämlikhet och broderskap var honnörsorden. De flesta ansluter sig till dessa och hyllar franska revolutionens betydelse för Europas utveckling. Vad som inte uppmärksammats särskilt mycket är att också vi här i Sverige under tolv tretton år har genomlevt en borgerlig revolution. Men den har varit av annat slag. Den har varit mot frihet, jämlikhet och broderskap, som jag ser saken, och för ökade privilegier till förmån för överklassen och samhällets ”gräddskikt”. Men framför allt är det en ideologisk revolution 59 som har genomförts. Svenska arbetsgivareföreningen och 4 oktober-kommittén har stått för ideologi, propaganda och marknadsföring. De borgerliga partierna och socialdemokraterna har avlöst varandra vid regeringsmakten och administrerat själva genomförandet. Och nu står vi där. Frihet och oberoende attackeras med borgerliga förslag om EG-anslutning och inträde i EMS. Regeringen tänker avskaffa valutaregleringen. Sverige blir på det finansiella området — som det beskrivs av riksbankschefen — i princip integrerat med EG. De skillnader som kvarstår är marginella. Det kan sluta med en europeisk valuta och en alleuropeisk riksbank i stället för vår egen. Det ekonomiska och tekniska beroendet gentemot några få länder fördjupas. Redan i dag vet vi att Sverige följer USA:s lagstiftning i en teknikbojkott mot bl.a. socialistiska länder. Vänsterpartiet kommunisterna vill i stället ha en demokratiserad ekonomi där de anställda i företagen kan ha ett avgörande inflytande — inte bara gentemot utlandsinvesteringar och utländska uppköp av svenska företag eller gentemot fria kapitalrörelser i kapitalets planekonomi, av borgerliga talare kallat internationalism, utan också för att kunna påverka sin vardag. Det handlar om en ekonomi som kan främja både fortsatt svenskt självbestämmande i den ekonomiska politiken och ökad makt för de arbetande. Världen är inte bara EG. Jag måste instämma med miljöpartiet i det avseendet. Det finns ett större Europa utanför EG, och det finns en värld utanför Europa. Man kan ha en bra relation till omvärlden utan att låta sig slukas av den. Miljöpartiets inträde här i riksdagen har förstärkt EG motståndet, och det är kanske den största fördelen i det sammanhanget. Jämlikheten attackeras genom en politik för ökade löneskillnader, genom att man släpper fram klippoch spekulationsekonomin och genom ökade vinster på lönernas bekostnad. Attackerna mot verksamheten i den gemensamma sektorn via besparingar och utgiftstak är hårda. Privatiseringen lurar bakom hörnet. Nya investeringsområden öppnas därmed för kapitalet. Profit går före välfärd. Ojämlikheten permanentas, om inte alla kan garanteras samma rätt och samma tillgång till offentlig service. Vi i vänsterpartiet kommunisterna anser att vinsterna i produktionen måste användas för det allmännas bästa. Kapitalägarna kan inte ha ensamrätt när det gäller att bestämma över resultatet av allas arbete. Det är ju populärt att tala om ekonomiska ramar och att ge ramförutsättningar. Men varför inte se samhället och produktionsresultatet som en ram inom vilken man kan göra riktiga fördelningar — t.ex. för att utveckla sjukvård, omsorg, skola och kultur och för att förbättra trafiken, energisystemen och regionalpolitiken? Men då måste naturligtvis kapitalägarna vara med och betala — och betala merk 3: Broderskapet offras till förmån för ett ”klättersamhälle”, där lågavlönade ställs mot varandra, där svenskar ställs mot invandrare och där hets och konfrontation avlöser broderskapet. Detta är en följd av den ideologiska revolutionen. Konvertibler och andelar i börskarusellen ersätter den solidariska lönekampen för bättre livsvillkor för de anställda. Utslagning och utslitning ersätter en trygg utveckling för alla. Förmånssamhället har kommit för att stanna. Dagligen får vi rapporter om hur några i samhällets topp skor Prot. 1988/89:59 sig på andras bekostnad. I morse var UV Shipping på tapeten. Glömda och 1 februari 1989 långt borta är i dag de arbetslösa som en gång förlorade sina arbeten vidde ZGGT— här varven. I dag är det klippen som gäller och kampen om de nya värdena. Allmänpolitiskdebatt Vi i vänsterpartiet kommunisterna vill i stället skapa mer rättvisa — inte -. mindre, som den nuvarande politiken ger. Vi behöver inte spekulationskaru Ekonomi sellen, särskilt som den driver upp priser och levnadsomkostnader på ett orimligt sätt. En huvuduppgift i dag måste vara att skapa regional och ekonomisk rättvisa, att forma arbetsplatser som kan erbjuda meningsfulla arbeten, inte bara ”sysselsättning” som det vanligen heter i debatten. Vi behöver nu meningsfulla arbeten inom en socialt och ekologiskt riktig tillväxt i ekonomin — inte spekulationstillväxt och miljömord, men inte heller stillestånd och stagnation. I stället behövs det en utveckling mot gemensamma mål, hela samhällets mål, utifrån riktiga förutsättningar. Tyvärr går det inte, som jag nämnde, att anklaga bara de borgerliga partierna för den borgerliga revolution som har genomförts. Den socialdemokratiska regeringspolitiken har medverkat till att detta samhälle har kunnat växa sig starkt. Det har gått så långt när det gäller den ekonomiska politiken — och det har man hört i debatten här i dag — att de borgerliga partierna har svårt att hitta något egentligt livsutrymme. De kläms mot högerväggen i det politiska rummet när socialdemokratin rör på sig. Centern försöker komma runt och hitta en position till vänster i vissa frågor, och de lyckas faktiskt. På viktiga, avgörande punkter kritiserar centern i dag regeringen från vänster. Välkommen på den här sidan, säger vi i vpk. Regeringen beskriver själv sin ekonomiska politik som den mest lyckade. Och visst kan man peka på framgångar — det skall inte förnekas. Det har varit stora framgångar inom vissa delar av ekonomin. Men de positiva sidor som regeringen pekar på motsvaras ofta av andra bilder i det verkliga livet, som också är en realitet, en verklighet i ekonomin, även om de inte kan mätas på samma sätt. Jag har inledningsvis pekat på några av dessa avigsidor — sidor som är nog så allvarliga och alarmerande. Situationen för stora grupper i samhället är en hårt pressad ekonomi, och konsumentverket räknar med att många hushåll nu har mindre att röra sig med än för tio år sedan. Värst är det naturligtvis för låglönegrupperna. Trots detta går regeringen fram med de största skattesänkningarna åt dem som har de högsta lönerna. Regeringen och de borgerliga tänker tydligen också —- även om det i dag har gjorts försök att ta avstånd från det, när man har ställt sig i en skatteposition — via det nya skattesystemet vältra över kostnaderna för denna lättnad på dem som redan är ekonomiskt pressade. Stora marginalskattesänkningar för höginkomsttagarna och små eller måttliga sänkningar för dem med låg lön skall nu tydligen följas upp av mera och höjd moms på en rad områden. Det är en skatt som hårdast drabbar dem som fått minst, som återigen står som förlorarna när den s.k. reformen är genomförd. I den meningen är det ingenting nytt som händer. Klassamhället visar åter sitt ansikte. I stället för slopad matmoms kan det nu bli moms på det kommunala dricksvattnet. Hur långt är vi inte från en riktig fördelningspolitik, herr talman? 61 Regeringen gör ett dubbelfel i sin löneoch skattepolitik. Fel nummer ett gör regeringen när den ser lönerna som huvudorsak till inflationen. Det är inte på det viset. Lönernas andel av nationalinkomsten har minskat. Det läggs nu fram rapporter som visar att det i första hand är vinsterna som driver uppinflationen och vinstutvecklingen som hotar svenska företags marknadsställningar utomlands. Man ”prisar” ut sig från marknaderna. Mat och hyra ökar mest. De lågavlönade drabbas av högre inflation än andra, därför att de lägger en större andel av sina utgifter på just mat och hyra. Fel nummer två gör regeringen i sin löneoch skattestrategi när den säger sig vilja underlätta avtalsrörelsen eller låglöneavtal genom skattesänkningar. Det är sänkningar som inte ger så mycket för dem som behöver mer pengar i handen. De måste alltså kompensera sig för detta och kan inte hålla tillbaka på det sätt som regeringen har tänkt sig. Det är ett totalt feltänkande. Man kan inte utjämna mellan människor genom att ge mest till den som har. Man kan inte skapa rättvisa genom att tillföra orättvisa inslag. När Görel Thurdin till samtliga debattörer ställer frågan, om de är för en rättvis skattepolitik, med fördelningsprofil, är detta självklart för vpk. Men då kan man inte göra som centern gör när man talar om matmomsen, dvs. reducera priserna på mat och lägga ökad moms på andra varor som samma familjer behöver, t.ex. blöjor och vardagsvaror som barnfamiljer köper. Då går det runt och blir samma förfärliga omfördelning i alla fall, precis som regeringen också tänker göra. Centern får försöka komma ur denna fälla och se var i samhället resurserna finns. Produktionsskatt, kapitalskatt och skärpt marginalskatt — det skulle kunna skapa rättvisa. När det gäller lönetaket på den offentliga sidan har regeringen backat från detta. De borgerliga blev som bekant skakis när de såg vad de hade ställt till med. Men den som analyserar de borgerliga utsagorna i samband med reträtten skall finna att det inte blir mer pengar för den offentliga sektorn. Det blir bara, som så många andra talar om, omfördelningar från andra viktiga områden som också behöver pengar. Och det skall verkligen bli intressant att se hur de borgerliga partierna behandlar de kommande kraven om ett antal extra miljarder till ”JAS-Dyrgripen” och kraven på extra pengar till sjukvården. Denna brännpunkt kommer att bli mycket avslöjande för de borgerliga partierna. Det har talats mycket om Anna-Greta Leijons motion, och jag skall inte gå in på den. Jag hade tänkt göra det, men den har nu avhandlats tidigare i debatten. I motionen försöker man både förklara utgiftsramen och på något vis ta avstånd från den. Jag håller med Lars Tobisson om att det skall bli intressant att se hur den kommer att behandlas. Men jag tror att jag vet; den har väckts för att nysta in de borgerliga partierna i besparingar på den offentliga sektorn på ett elegant sätt. Det är nog meningen med den motionen. Vpk säger nu — precis som alla gånger tidigare som det s.k. lönetaket har varit uppe till diskussion — bestämt nej till den metoden för budgetkontroll. Om man menar att ett ansvarsområde som vi politiker har skall utvecklas, måste det också ges förutsättningar. Politiker kan inte övervältra det ansvaret i detaljer på de anställda, som skall välja mellan en rättmätig löneökning eller en bättre verksamhet. Vi måste ge resurser. Sanningen i hela denna debatt är att den offentliga sektorns samhällsekonomiskt viktiga Prot. 1988/89:59 delar måste tillföras pengar — de skall inte bara omfördelas. 1 februari 1989 Vi i vpk har litet svårt att förstå varför inte hela samhällsekonominkan ZZ vara ”ramen” inom vilken man kan hålla sig. Varför göra en massa Allnilnp olitisk debatt småramar? Sverige är ett mycket rikt land. Vi har en mycket lönsam industri. - Vi har några av världens lönsammaste banker, enligt en redovisning. En Ekonomi bankman talade om för mig att bankerna översvämmas av pengar — de har aldrig i hela historien haft så mycket att röra sig med och att låna ut och aldrig sådana likvida tillgångar som i dag. Vi har ett stort antal nya miljonärer och miljardärer. Bakom dessa redovisningar ligger ett oerhört hårt arbete av de många utanför aktieägarkretsen som har sett till att dessa värden har skapats. Men skoloch vårdpersonal skall pressas till det yttersta för att få verksamheten att gå runt på ett bra sätt. Kulturen sätts på sparlåga. Regionalpolitiken står still. De viktiga frågorna väntar på sin lösning. Det är orimligt och felaktigt. När en person i början av januari bad om en kommentar till regeringens finansplan och budget fann jag inte direkt några bra ord — man har egentligen sagt allt under de år som utvecklingen har varit likartad. Jag sade: Man borde gråta över politiken och dess inriktning — även om jag erkände att det fanns vissa reformer i budgeten — men jag har inga tårar kvar. På något vis känns det så nu också. Statsministern kritiserade i sitt inledningsanförande starkt de hårda kapitalistiska samhällena och sade att vi vill inte ha det så. Men om vi ser tillbaka några år, till tiden efter 1976, finner vi att vi är på väg precis dit, till det hårda kapitalistiska samhället.

Herr talman! Jag är övertygad om att 90-talet blir de gröna ideologiernas decennium och inte, som Lars Werner sade, vänsterns årtionde. Lars Tobisson sade: Ta bort hindren för tillväxten! Moderaterna prioriterar tillväxten över allt annat. Däremot vill jag hålla med Lars Tobisson om en sak, höjningen av ombyggnadsräntan är förödande för bebyggelsen. Den leder till ökad rivning. Till Lars Leijonborg skulle jag vilja säga att pessimismen inte beror på konjunkturen. Pessimismen beror på vår pågående miljöförstöring. Vet ni, att om man slår upp betydelsen av ordet ekonomi i Svensk ordbok, finner man att det står att ekonomi är förvaltning och användning av materiella värden. Därför borde denna debatt handla om den pågående miljöförstöringen i mycket större utsträckning än den faktiskt gör. Det finns för närvarande vattentäta skott mellan ekonomioch miljöfrågorna, vilket är uppenbart orimligt. Att den finansiella teorin är logisk är ställt utom allt tvivel, däremot är det litet si och så med verklighetsförankringen. Jag tycker att följande citat av Albert Einstein, som sysslade mycket med teorier, är betecknande. ”Förslag som vuxit fram på rent logiska grunder är helt tomma på verklighet.” Det menar jag är fallet med den finansiella teorin. Miljöfrågan borde inta en central plats både i regeringens proposition och i partiernas ekonomiska motioner. Betecknande är, Lars Tobisson, att moderaterna inte ens nämner miljöfrågan i sin målbeskrivning för den ekonomiska politiken, och det efter ett val som i stor utsträckning handlade 63 om miljöfrågan. Vid vidare läsning är det också intressant att konstatera att moderaterna skriver: ”På det verbala planet har regeringen anslutit sig till det moderata synsättet ———.” Så långt har vi alltså kommit. I sin internationella jämförelse nämner moderaterna inte ens den sociala skillnad som faktiskt finns mellan länderna vad gäller arbetslöshet. Man tycker alltså att situationen är i stort sett likadan, vilket den faktiskt inte är. Det är ett plus i kanten för den socialdemokratiska regeringen. Men i övrigt finns det ingen avgörande skillnad mellan betongpartiernas politik. Till betongpartierna skulle jag vilja säga att socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet hör. Trots att folkpartiet anger miljöfrågan i sin målsättning för den ekonomiska politiken verkar det vara en läpparnas bekännelse. Jag skulle vilja säga till Lars Leijonborg att han med det han sagt faktiskt ansluter sig till tillväxtens liturgiska bekännelse. Detta leder fram till att ideologierna verkar lika döda som de var på Herbert Tingstens tid. Regeringens finanspolitik har varit framgångsrik under de senaste åren. Den äran kan man inte ta ifrån finansministern. Men det är inte en långsiktigt trovärdig ekonomisk politik. Ty utan ekonomi och utan hänsyn till miljön leder detta till katastrof. Vårt land står inför en rad olika och svåra problem. Vi i Sverige släpper ut mer lösningsmedel och tungmetaller per invånare än de flesta andra folk. Vi är också bland de värsta när det gäller utsläpp av försurande kväveoxider. Vi tillverkar mer radioaktivt kärnkraftsavfall per invånare än något annat folk. Per invånare står vi i Sverige för lika stora utsläpp av kväveföreningar till havet som Polen. Under lång tid har vi släppt ut mer svaveldioxid som hamnat i Sovjetunionen än vad vi har fått ta emot från England. Per invånare förbrukar vi dessutom mer av jordens ändliga, icke förnybara, tillgångar än de flesta andra folk. Mot bakgrund av detta är det märkligt att miljöoch tillväxtfrågan inte intar en mer central plats i den ekonomiska debatten. De bedömningar som görs i propositionen är utomordentligt kortsiktiga. Propositionens huvudtankar utgår från att vi i Sverige okritiskt bör sträva efter ekonomisk tillväxt, dvs. ökad penningomsättning. Men eftersom man inte ser till tillväxtens innehåll är det stor risk att detta leder till ökad miljöförstöring och ökad utplundring av naturens tillgångar. Regeringen bortser i propositionen helt från förvaltningen av de materiella värdena. Utgångspunkten är att tillväxten skall lösa våra miljöproblem. I stället för att förvalta, konsumerar vi och förstör resurserna till förfång för kommande generationer. Övriga partier ser i varierande grad tillväxten som den räddande ängeln både undan miljöhot och som lösningen på problemen inom sjukvården. Moderaterna, folkpartiet och socialdemokraterna är de mest tillväxtorienterade partierna, medan centern och vpk kanske har en mer nyanserad syn på tillväxten. Men jag tvivlar när jag hör Görel Thurdin. Hur är det egentligen, Görel Thurdin, är tillväxten ett förstahandsmål för centern? Jag uppfattar ändå att det i den här bemärkelsen finns en grön front i riksdagen som lovar gott för framtiden. Miljöpartiet de gröna avvisar den naiva tanken att vi kan klara miljöproblemen enbart genom oreflekterad BNP-tillväxt. Man skulle kunna likna det vid att spruta bensin på elden. Den oreflekterade BNP-tillväxten innebär en skrämmande människosyn, där människan är viktigare som ekonomisk än Prot. 1988/89:59 som social varelse. Det viktiga måste vara att analysera tillväxtens innehåll. — 1 februari 1989 Måste vi producera mer godis för att få råd med en bättre folktandvård? Kräver en ökad cancerforskning och bättre vård att det tillverkas och konsumeras fler cigaretter? Så vansinnigt kan det bara inte vara. Vi måste analysera tillväxtens innehåll. Människans aktiviteter stör som vi vet på olika sätt den ekologiska balansen. I och med att den mänskliga produktionen ökar, ökar också människans förmåga att göra stora, icke-reversibla, och därmed förödande, skador i det ekologiska systemet. Konsumtionen inverkar på annan konsumtion. Om vi t.ex. konsumerar papper gjort på sulfit, minskar vår möjlighet att konsumera ren luft och rent vatten. En stor del av det som ser ut som ekonomisk tillväxt, och som alla hittills har pratat om i dag, är inget annat än ett uttryck för bättre bokföring av våra transaktioner samt att en stor del av produktionen har överförts från den osynliga till den synliga ekonomin. Mycket talar för att en inte ringa del av de senaste decenniernas ekonomiska tillväxt har karaktären av ökade levnadsomkostnader. En fortsatt ekonomisk tillväxt av nuvarande modell, med tillhörande strukturomvandling, kommer att ytterligare kräva sociala kostnader i form av utslagning, missbruk och ökad miljöförstöring. Ett annat ofta förbisett motiv till den offentliga sektorns expansion är att denna sektor löser stödoch städuppgifter för resten av samhället; uppgifter som ökar i takt med den ekonomiska tillväxten. Dessa kostnader bör rimligtvis betraktas som tillväxtkostnader snarare än ökad välfärdspotential. Den tilltagande tidsbristen, som förvärras av utbudsstimulerande åtgärder, gör att det mellanmänskliga normsystemet försvagas. Vi får allt mindre tid för varandra. Det finns tecken som tyder på att vissa människor får betala orimligt mycket för den ekonomiska tillväxten, genom att de slås ut ur gemenskapen. BNP-måttet överskattar sålunda välfärdsökningen genom att medräkna kostnader för det sociala skyddsnätet som en pluspost i stället för en minuspost. På grund av att tillväxten sker i storstadsregionerna ökar urbaniseringen och därmed både segregation och miljöproblem. Främlingskapet mellan olika grupper tilltar. Den offentliga sektorn tvingas växa för att klara av de ökade stödoch städuppgifterna. Den ekonomiska politikens inriktning och mål måste förändras så att kvalitetsmål ersätter kvantitetsmål. Kvalitetsmålen måste prioriteras. Målet ”ekonomisk tillväxt” måste ersättas med målet att samhället skall byggas och verka innanför de ekologiska ramarna. Detta utesluter inte en viss tillväxt. Men för att de gröna målen skall uppnås måste alla ekonomisk-politiska beslut och verksamheter bygga på att miljöoch resursfrågorna löses inom ramarna för vad natur och människor tål utan att skadas. Inom svensk industri finns redan i dag en värdefull erfarenhet och kunnighet när det gäller såväl miljöteknik som miljövänlig teknik samt energiteknik. Detta utnyttjas dåligt, bl.a. på grund av att efterfrågan i 65 Prot. 1988/89:59 = Sverige är låg och därför att industrin i många fall är konservativ och på grund 1 februari 1989 av felaktiga skatteregler. mm mr ak. Tung svensk industri lever gott i hägnet av billig energi. Den expanderar och ökar energianvändningen. Trots de låga energipriserna åtnjuter energiintensiv svensk industri subventioner genom en omfattande skatterabatt på cirka en miljard kronor per år. Här är man inte intresserad att EG-anpassa! Vi motsätter oss med kraft förslaget att momsbelägga energi. Det kommer att medföra ett fortsatt slöseri, eftersom subventionspolitiken fortsätter för exportindustrin. Miljöpartiet de gröna anser att det enda rimliga är att införa skatt på energiråvaror som kombineras med utsläppsskatter. Detta kommer att motverka slöseri och gör det lönsamt att rena. Med en ny skatteoch avgiftspolitik kan investeringar i miljöförbättrande åtgärder göras lönsamma även i ett företagsekonomiskt perspektiv. öka beskattningen på transporter, energiråvaror, utsläpp och bekämpningsmedel, sänka beskattningen på arbete, bedriva en solidarisk politik för de sämst ställda, inte nu ta framtiden för våra barn som intäkt utan visa solidaritet med kommande generationer. Jag vill avsluta med ett citat av Theodore Roosevelt som lyder: Att föröda och förstöra naturens tillgångar, i stället för att öka deras användbarhet, kommer att underminera den rikedom som vi borde lämna vidare till våra barn, förmerad och utvecklad.

Herr talman! Vi har nu fått en ny dos av oppositionens retorik. I 75 minuter har dess företrädare framfört sitt budskap, och det går ut på att alla oppositionspartier är bättre än regeringen. Valde Sverige bara någon av de fem olika vägar som de här fem partierna anvisar, skulle samtliga problem lösas, enkelt och i allmänhet också smärtfritt. Jag måste tillstå, herr talman, att jag är fascinerad över alla självsäkra eller självklara uttalanden som har gjorts under de här 75 minuterna. Vi har alltså en mycket bra opposition i Sverige. Den har bara det problemet med sig själv och med väljarna att dessa fem vägar går åt helt olika håll, ut bland lingontuvorna med miljöpartiet och in i EG med moderaterna. En sak har de förstås gemensam. De klagar över allt som är vrångt och fel i Sverige i dag. Men de här klagovisorna förmår ändå inte helt skymma undan den ekonomiska politikens framgångar — åren av tillväxt, den ökade stabiliteten och den låga arbetslösheten. Om situationen var så allvarlig som den beskrivs i vissa av inläggen, borde oppositionspartierna i denna fråga inte uppträda som de gör, inte stoltsera med förslag om stora skattesänkningar, inte kräva nya statliga åtaganden, inte klaga över bristen på arbetskraft. Man försöker sig på konststycket att beskriva den ekonomiska politiken som misslyckad, samtidigt som man helt 66 skamlöst utnyttjar dess framgångar för populistiska utspel. Ett exempel är diskussionen kring den offentliga verksamheten. I den här — Prot. 1988/89:59 talarstolen och på andra ställen har jag år efter år försvarat den offentliga — 1 februari 1989 verksamheten mot angrepp från borgerligt håll. Man hade hittat på Zoo dr rn begreppet ”den ofantliga sektorn” - den var övergödd och överbefolkad aska var en börda som Sverige släpade på. I dag är det ett helt annat ljud i skällan. Ganska plötsligt har den offentliga sektorn blivit centrum för borgerlig omsorg och uppmärksamhet. Vad är det då man vill göra? När man talar om förnyelse av den offentliga verksamheten - det som stat, kommuner och landsting sysslar med som tjänster åt medborgarna - har man såvitt jag förstår en enda idé. Det är privatisering. Leijonborg talade om liturgi, men han utövade själv den konsten ivrigare än någon annan när det gällde att åberopa privatisering som lösning på alla problem. Här i riksdagen har vi inte sett så många konkreta förslag bakom vilka borgerligheten har samlat sig i fråga om den offentliga verksamheten annat än, fram till i år, nedskärningar vad gäller kommunerna. Och så har man helt glatt överlåtit åt kommunerna att lösa de praktiska problem som handlar om förnyelse. Vi har inte sett några lösningar som leder till en ny och bättre organisation, inte heller förslag om insatser för en bättre personalpolitik. Den uppläggning vi hade, att rationaliseringsvinsterna skall tillfalla de anställda genom löneutgiftsramen, har man nu hoppat av.

Talet om att vi skulle kunna ha en perfekt fungerande marknadsekonomi när det gäller vård, omsorg och utbildning bygger på ett fundamentalt tankefel. För att marknadsekonomin skall fungera måste parterna vara någorlunda likställda, dvs. de som säljer och de som köper, producenter och konsumenter. Men de är inte likställda parter på den offentliga marknaden. De sjuka är inte likställda med dem som offererar sjukvården. Barnen är inte likställda med dem som i vinstsyfte skall driva skolor. Inte heller gamla som behöver vård kan vara likställda med dem som bjuder ut tjänster. Det gör att det här området kräver alldeles speciella lösningar, byggda på solidaritet, gemensam finansiering och en annan målsättning än den som styr den privata marknaden. Det är märkligt att här nu åtminstone två — tre partier i Sveriges riksdag hävdar, utan tillstymmelse till att försöka analysera problemen, att de har lösningen på det som inget land har löst på ett perfekt sätt inom något slags marknadsekonomiskt system. Vi arbetar för en bättre fungerande offentlig verksamhet utan köer och med valfrihet, men vi vill att den skall vara tillgänglig för alla och fördela resurser efter människors behov. Vi anser att de kraven inte möts av den borgerliga politiken. Lars Tobisson sade att det nu skett en våldsam omsvängning i socialdemokratins politik. Han sade att vi nu talar om utbudspolitik, någonting som vi 67 slagit dövörat till under många år medan Tobisson själv och hans kompisar predikat dess fördelar. Låt mig då bara påminna om vad som har skett sedan 1982: sänkningen av marginalskatten, arbetsmarknadspolitikens förnyelse för att få arbetsmarknaden att fungera även i ett läge med stor efterfrågan och snabb tillväxt, kreditmarknadens avreglering och industripolitikens omläggning från de passiva och sterila stödformer som hade byggts upp under de borgerliga åren. Vad vi nu gör är bara att fortsätta vad vi har arbetat med under lång tid. Jag måste ställa en fråga till Lars Tobisson. Om nu utbudspolitiken står främst på det moderata programmet — svara mig då på följande fråga: På vilket sätt skulle det borgerliga förslaget om vårdnadsbidrag och höjda barnomsorgsavgifter medverka till ett ökat utbud av arbetskraft? Om det är ett led i utbudspolitiken — förklara då hur det skulle fungera. Hur skall man genom ett bidrag till dem som är hemma och genom höjda barnomsorgsavgifter få folk att arbeta mer? Det var genom arbete och sparande som moderaternas skattesänkning skulle finansieras, men det ni gör till en kostnad av 8 miljarder är i varje fall enligt vår tolkning raka motsatsen. Oppositionen hävdade länge att vår politik skulle leda till ständigt växande arbetslöshet. Av naturliga skäl har det talet tystnat. I stället klagar man över bristen på arbetskraft, och det börjar hävdas att vad man egentligen menar är att dagens låga arbetslöshet inte är förenlig med ekonomisk balans och framför allt låg inflation. Här skall vi inte ge upp. Det är nämligen så att vi har vittnesbörd från det förflutna om att det går att förena låg arbetslöshet med ekonomisk balans. Hela 1960-talet fram till mitten av 1970-talet har vi vittnesbörd om detta. Då låg andelen arbetslösa under 2 96, vi höll affärerna med omvärlden någorlunda i balans, och prisstegringarna var jämfört med senare delen av 1970-talet och 1980-talet faktiskt rimliga. När vi nu har en arbetslöshetsnivå som ligger närmare 1 än 2 0, är det i ett historiskt perspektiv alltså inte något exceptionellt. Men det finns skillnader jämfört med 1960-talet. Då förde man samordnade förhandlingar över hela arbetsmarknaden. Då bedömde man löneökningsutrymmet och träffade ramavtal, och löneökningarna hölls inom de ramar som där fastställts, och löneförhandlingarnas inriktning präglades av solidaritet och sammanhållning mellan de fackliga organisationerna. Vi har nu haft en snabb omvandling av näringslivet. Det har ställt krav på anpassning och förändring av lönerelationer mellan olika yrkesgrupper och olika branscher — det är uppenbart. Problemet är att de privata arbetsgivarna har utgått ifrån att dessa anpassningar kan uppnås bara om man spränger de samordnade avtalsrörelserna, slår sönder solidariteten på det fackliga området och företagsvis får den lokala makten över lönebilden. Det är strategin som en del på den privata arbetsmarknaden använt under senare år. I dag kan vi konstatera att det pris som samhällsekonomin har betalat för detta är högt. Vi har inom näringslivet fått en löneutveckling som är klart inflationsdrivande. Det råder inte heller något tvivel om att det är de vinstrikaste företagen som har lett den lönespiral som vi har sett. Det är förklaringen till att regeringen kommer att lägga fram ett förslag om Prot. 1988/89:59 vinstindragning från de vinstrikaste företagen. 1 februari 1989 Marknadsekonomin med alla sina fördelar har också en baksida, och det är det klimat som nu har uppstått inom näringslivet och som, anser jag, präglas av övermod och en utmanande hantering av goda tider. Det är nu belagt att våra stora företag har höjt priserna långt mer än kostnaderna har stigit sedan 1982, att man kraftigt spätt på inflationen för att kortsiktigt uppnå ökade vinster. Det var detta vi varnade dem för. Det var detta de påstod att de med kraft skulle motsätta sig, om de nu fick chansen till bättre lönsamhet, för det behövde de verkligen i början av 1980-talet. Men de har fortsatt och gått längre än vad som över huvud taget var rimligt, och det har fått effekten att våra priser har stigit långt mer än våra kostnader. Det har också gjort det möjligt för många företag att släppa fram en ganska ohämmad löneglidning vid sidan av avtalet, inte minst på områden där lönenivåerna redan är höga. Jag tycker att företagens agerande när det gäller lönepolitiken har blivit en fara för landet och också för den långsiktiga lönsamheten i företagen. Jag måste säga att det ingripande som vi på nyårsaftonen aviserade att vi kommer att föreslå riksdagen verkligen står i högst beskedlig proportion till de ganska så övermodiga besked som vi får från näringslivets och aktiemarknadens sida om deras bedömning av vinstutsikterna. Våra banker har tjänat pengar, ibland stora pengar, på avregleringen av kreditmarknaden. Men — och detta måste understrykas med ett betydande allvar — skall våra stora banker kunna ges frihet i en fri ekonomi måste de också visa att de kan ta ett eget samhällsansvar, att deras ansvar sträcker sig utöver ansvaret mot aktieägarna. Därför har vi haft anledning att reagera inför den politik bankerna har drivit efter avregleringen: Å ena sidan har man en mycket lättsinnig utlåning till vanliga människor, som sedan kommer att få sota för denna genom höga räntekostnader och stora amorteringar av lån, som de förespeglats inte skulle komma att kosta någonting. Å andra sidan har man använt sin utlåningskapacitet till att hjälpa människor med höga inkomster att slippa ifrån skatt, dvs. låna enorma belopp till skatteplanering. Jag säger detta just till marknadsekonomins vänner och talesmän: De företag och de banker som agerar på det viset skadar tilltron till det ekonomiska system som de själva säger att de till varje pris vill bevara. Jag tycker det är ynkligt att inte åtminstone något av de borgerliga partierna har kunnat ta upp de problemen vid något tillfälle, t.ex. i dag. Låt mig till sist, herr talman, säga en sak om skattereformen. Jag tycker att det är litet bekymmersamt att det enda problem moderaterna och folkpartiet tycks ha när det gäller skattereformen är hur de skall slippa delta i finansieringen av den; de tror att de genom att tala om mängder av dynamiska effekter inte skall behöva ställa upp och betala vad den kostar. Jag tycker att Görel Thurdin närmade sig problemet genom att säga att skatter handlar om människor och om rättvisa. Vår linje är ju att de lågavlönade inte skall betala skattesänkningar för de högavlönade — det är vår uppfattning om rättvisa när det gäller skattereformen. Därför vill jag ställa frågan till moderaterna och folkpartiet — centerns skattepolitik förstår jag mig över huvud taget inte på: Var står ni när det gäller fördelningseffekterna av en 69 skattereform?

Herr talman! Finansministern inledde sitt anförande med att säga, att om situationen vore så allvarlig som oppositionen gör gällande skulle man inte föreslå stora skattesänkningar. Men vad som gör situationen allvarlig är just det hårda skattetrycket. Det är därför som vi föreslår att skatten sänks. Kjell-Olof Feldt vill också göra gällande att privatisering är ett slags patentmedicin för oss moderater. Låt mig klargöra att vi vill sälja statliga tillgångar, aktier i statliga företag, mark osv. Vad gäller det som jag kallar den offentliga sektorns hårda kärna, de mjuka områdena, kan jag nämna att vi vill öppna för enskilda alternativ. Det är just för att konsumenten, den sjuke som i dag är svag, skall få en starkare ställning och inte vara hänvisad till en enda möjlighet utan få alternativ att välja bland. Sedan undrade finansministern hur vårdnadsbidrag och höjda barnomsorgsavgifter kan öka arbetsutbudet. Jo, de underlättar för dem som inte får plats i den offentliga barnomsorgen att lösa problemet på annat sätt, t.ex. genom privat dagmamma, så att föräldrarna själva kan arbeta om de så vill. Den socialdemokratiska linjen med förlängd föräldraförsäkring förutsätter däremot att en förälder stannar hemma, något som minskar arbetsutbudet. Slutligen ville finansministern göra gällande att vi moderater springer ifrån utgiftsramen. Det är fel. Låt mig citera vad vi skrev i den moderata partimotionen när frågan om utgiftsram först aktualiserades i maj 1987: ”Från moderata samlingspartiets sida välkomnar vi regeringens ambitioner på detta område. Men s.k. cash limits måste följas upp med reformer i den offentliga sektorns organisation. Annars riskeras att olika verksamheter måste skäras ner kraftigt. Det krävs bl.a. privatiseringar, användande av entreprenader, slopande av offentliga monopol, omorganisationer och mindre statlig styrning av kommunernas verksamhet.” Detta var vår ståndpunkt i maj 1987, i höstmotionen 1987, vid flera tillfällen under 1988 och även i den i januari 1989 väckta motionen. Vi har framlagt ett konkret förslag om en minskning av statsanslagen till skolan med 170 milj.kr. men så att det inte drabbar undervisningen. Där väljer vi en annan och bättre teknik för utgiftsramens tillämpning än den regeringen förordar. Nej, den som springer ifrån sin ståndpunkt tycks i stället vara finansministern. Hur är det egentligen? Står finansministern fast vid sin finansplan och det förslag om en utgiftsram på 5 90 för 1989 som anges i den? Eller har det förslaget, som det uppges i tidningarna, dragits tillbaka? Den frågan tror jag att alla här vill ha ett klart besked om i dag.

Herr talman! Drygt fyra månader har förflutit sedan valrörelsen avslutades, och nu säger finansministern att det verkar som om folkpartiet vill springa ifrån finansieringen av skattereformen. Det tycker jag är ett häpnadsväckande uttalande. Valrörelsen handlade ju mycket om att ni mitt under den plötsligt sade att den skattereform som var aktuell för i år inte behövde finansieras. Vi däremot var beredda att finansiera den krona för krona. Hela valrörelsen löpte gatlopp med tagelskjorta — höll jag på att säga = Prot. 1988/89:59 för att vi hävdade denna ståndpunkt. 1 februari 1989 Vi för en mycket ansvarsfull ekonomisk politik och förordar en stramare finanspolitik. Beskyll inte oss för att inte finansiera de utgiftsförslag som vi förordar! Däremot kommer vi aldrig att acceptera att den stora skattereformen blir en gigantisk smygskattehöjning. Om inte denna skattereform ger det som brukar kallas för dynamiska effekter, varför skall den då över huvud taget genomföras? Om den genomförs och dessa dynamiska effekter uppstår, skall då dessa användas till att finansiera de ökade statsutgifter som förutspås i finansplanen? Det är en smygskattehöjning som vi säger nej till. Finansministern sade att jag inte hade någon annan lösning än privatisering på den offentliga sektorns problem. Jag är övertygad om att jag över huvud taget inte använde ordet privatisering. Vi har försökt lansera en pedagogisk modell, som vi brukar kalla den inre och den yttre reformationen. I fråga om den inre har ni misslyckats så kapialt att ni har tvingats göra något unikt i socialdemokratins historia. Ni har gett ett statsråd sparken för att han under sex års tid har misslyckats med den inre reformationen. Vi har framlagt en rad förslag, att lita mer på den offentliganställda personalen, att decentralisera beslut, att göra alla Sveriges kommuner till frikommuner osv. Parallellt med denna inre reformation behövs också en yttre reformation där vi tar till vara nya aktörer på dessa viktiga områden, människor som vill göra insatser men inte vill vara offentliganställda. Det är inget hot mot välfärden — tvärtom. Jag använder inte ordet privatisering, eftersom det väcker så mycket aggressioner. Saken är den att det finns en rad lösningar som ligger mellan en fullständig offentlig drift och en fullständig privatisering. Problemet med att sjuka inte har möjlighet att betala lika mycket för vården löser man genom att ha vården offentligt finansierad, medan produktionen av den skall vara utlagd på privata händer. Det fungerar inom tandvården. Varför kan det inte fungera också på andra håll?

Herr talman! Finansministern skyller nu på näringslivet, bankerna och oppositionen och säger att de rår för inflationen. Det är i alla fall en konsekvens av det han sade. Det är märkligt att socialdemokraterna inte tar ansvar för den politik, eller kanske snarare den brist på politik, som man har fört. Jag påstår att koncentrationen i samhället under de sex socialdemokratiska åren skapade inflation. Den ökade därefter under högkonjunkturen och arbetskraftsbrist uppstod. Något ansvar måste väl ändå regeringen ta. Men precis som tidigare bryter ni överenskommelser med andra partier om att genomföra en skattereform. Ni tycker tydligen att ni inte behöver stå fast vid en sådan överenskommelse när ni själva är i regeringsställning. Under den borgerliga regeringstiden tog vi ansvar för de reformbeslut som hade fattats före regeringsövertagandet. Dessa beslut bidrog de facto till stora delar av det budgetunderskott som uppstod. Socialdemokraterna ville 7 tydligen inte ha en utbyggd barnomsorg, förbättrade pensioner, en mer rättvis fördelning och en låg arbetslöshet under dessa år. Vår politik bidrog till att arbetslösheten i dag är så låg som den är. I stället för att kritisera oss måste ni i så fall tala om att ni inte ville att en sådan politik skulle föras. Jag ställde en fråga om fördelningspolitik i samband med en skattereform. Men vad gör finansministern? Jo, han för frågan vidare till moderaterna och folkpartiet. Det är hans svar på frågan om det är omöjligt att koppla en rättvis fördelning till en skattereform. Jag tycker inte att det vittnar om ett stort ansvar. Centerpartiet efterlyser stabila villkor, därför att det är vad som behövs. Här har beslut på beslut som har ändrat förutsättningarna fattats. Jag kan bara hänvisa till fjolårets alla propositioner på boendeområdet i vilka förutsättningarna gång på gång ändrades. För att förstå vår skattepolitik måste man lyssna mer på vad vi säger och kanske också lyssna på sina egna väljare.